Herr talman! Vi ansåg att det var nödvändigt att finna någon lösning just för de här områdena där det spekuleras. Därför tar vi det här förslaget - med det krångel som vi är så väl medvetna om att det innebär — för en kort övergångstid, tills man kan finna andra vägar som inte är så krångliga för de vanliga människorna — ett system där det helt enkelt inte lönar sig att göra sådana här korta affärer. Det är klart att man kan säga som herr Adolfsson, att det blir en ojämlikhet mellan olika delar av vårt land. Men vi får acceptera det och tillämpa systemet i de områden där ändå de största affärerna görs och befria andra områden från krångel.

Herr talman!

På fastighetsoch bostadsmarknaden finns det många osunda inslag, som det måste vara samhällets uppgift att undanröja. Spekulationshandeln med saneringsmogna fastigheter och åtgärder i anslutning till ombyggnad och sanering medför oskäligt höga kostnader för de boende. Gemensamt för den här typen av privata spekulationsföretag är att det ofta rör sig om eneller tvåpersonsföretag, som skaffat sig ett betydande innehav av fastigheter. Det ligger naturligtvis i de boendes intresse att all spekulation på bostadsoch hyresmarknaden stoppas. Enskilt ägande av flerfamiljshus och fastighetsbolag måste på sikt avskaffas för att man skall kunna minska och undanröja det nuvarande hyresförtrycket. Om man skall göra slut på hyresförtrycket och demokratisera boendet måste problemen angripas från delvis nya utgångspunkter. De privata fastighetsbolag som äger och förvaltar hus uteslutande för att förtjäna pengar så snabbt som möjligt på hyresgästernas bekostnad har enligt vår mening inget existensberättigande. / Vänsterpartiet kommunisterna har som bekant sedan många år tillbaka föreslagit olika åtgärder i syfte att göra slut på de kapitalistiska spekulationsoch monopolintressenas inflytande på bostadsmarknaden. I början av det här året tog vi i en motion bl.a. upp problemet med olika fastighetsspekulationer, som kringgår gällande förköpslag, och vi föreslog sådana förändringar som skulle göra slut på spekulationer av det slaget. Civilutskottet biträdde då i sak vårt motionskrav, även om utskottet med hänsyn till de svårigheter som bedömdes vara förenade med ett genomförande av förslaget inte ansåg sig kunna tillstyrka kravet. Utskottet förutsatte emellertid att ytterligare överväganden skulle göras inom justitiedepartementet bl.a. i syfte att eliminera möjligheterna att genom bolagsägande kringgå förköpslagens syfte. Utskottet förutsatte vidare att förslag till eventuella lämpliga lösningar skulle föreläggas riksdagen. Vi noterar nu med tillfredsställelse att detta skett i det lagförslag som nu behandlas i civilutskottets betänkande nr 5. I detta betänkande föreslås, med utgångspunkt i regeringsförslaget, en tillståndsprövning för förvärv av hyresfastigheter — men samtidigt föreslås kontroll av förvärv av aktier eller andelar i bolag genom en särskild tillståndsprövning, och vidare föreslås att kommun skall få förköpsrätt vid försäljning av aktier i bostadsbolag. Det är bara på en punkt som vi kommunister inte instämmer i föreliggande utskottsförslag, nämligen när det gäller att begränsa kontrolllagstiftningens tillämpning till de tre storstadsområdena. Vi menar att regeln om tillståndsprövning vid förvärv av hyresfastigheter förlorar i betydelse och slagkraft då den nu inte föreslås få generell tillämpning —- och det är en klar försämring i jämförelse med regeringspropositionen. En begränsning av lagens tillämpningsområde till storstäderna kan medföra betydande svårigheter då det gäller att förhindra olämpliga fastighetsförvaltare att förvärva hyresfastigheter i andra delar av landet, vilket departementschefen också framhållit i propositionen.

Herr talman! Vi diskuterar här frågan om införandet av en lag som gäller Sverige.

Vi anser för vår del att alla hyreslägenheter skall undandras vinstintresse och spekulation. Det är därför vi ansluter oss till här föreliggande lagförslag, som är ett steg i rätt riktning.

Herr talman! De flesta människor i vårt land tar avstånd från spekulation i fastigheter. I en sådan bedömning ligger också en social värdering. Enkelt uttryckt är det så att den som delar grundsynen att bostaden är en social rättighet inte kan godta spekulationen i fastigheter. Det går bara inte att ha två så motsatta uppfattningar i en och samma fråga. Det lagförslag som nu diskuteras är därför en nödvändighet. I Stockholm finns stor erfarenhet av fastighetsspekulation. Den som söker fakta för debatten behöver inte sakna sådana. Påståendet att propositionen inte bygger på fakta beror på lättja hos herr Adolfsson, en åkomma som man bör se upp med i tid. Köpoch säljaktiviteten på fastighetsområdet har i flera fall givit miljonvinster på rekordtid. Verksamheten har tidvis fått sådana proportioner att finansborgarrådet i Stockholm har fäst regeringens uppmärksamhet på rådande missförhållanden. Inte något av dessa spekulationsköp har gjorts för att åstadkomma en funktionell fastighetsförvaltning. Inte heller har köpen skett med de berörda hyresgästernas medgivande eller vetskap. Priserna har trissats upp osv. Så småningom avtågar dessa ekonomiska snillen från scenen och husen säljs på nytt. Det märkliga är att spekulanternas begåvning är så enkelriktad. Den räcker bra till för att vederbörande skall göra enorma förtjänster men är till synes obefintlig när det gäller att syssla med något mera samhällsnyttigt. Därför, herr talman, är den föreslagna lagens syfte av förebyggande art. Den ger kommunerna en chans att säga nej till köpare, vars syfte är att spekulera. Naturligtvis är det här inte fråga om auktorisation. Man får se lagen som en möjlighet, där de kommuner som nu berörs av betänkandet gör en bedömning i ett aktuellt förvärvsärende. I ett sådant förfarande ligger den fördelen att kommunen kan samråda med hyresgäströrelsen. Man kan dra nytta av den mångåriga erfarenhet och insikt i förvaltningsfrågor som hyresgäströrelsen besitter. Att vi nu står inför en prövningsmöjlighet vid förvärv av hyresfastigheter betyder inte heller att de fastighetsägare som redan är etablerade går fria från insyn. I lagförslaget är de seriösa bostadsförvaltarna undantagna från laglig prövning. Men det finns alltjämt fastigheter som förvaltas skandalöst illa och där hyresgästerna måste kämpa för praktiskt taget varje fundamental rättighet. Det återstår sålunda en del för hyresgästorganisationerna att göra, innan vi har nått helt godtagbara förhållanden på hyresmarknaden. Jag behöver kanske inte särskilt nämna att det är fråga om exempel från den privata fastighetsmarknaden. Jag använder ordet ”exempel”. Det skall inte appliceras på den seriösa delen av den enskilda fastighetssektorn. Är man seriös känner man definitivt ingen oro för det nu föreliggande lagförslaget. Från socialdemokratiskt håll hälsar vi lagförslaget med tillfredsställelse. Lagen behövs. Det har sagts att det bara är ett mindre antal fastigheter som det spekuleras i. Men det är en dålig ursäkt för att ingenting göra. Det är ofta fråga om hundratals lägenheter i ett enda spekulationsköp. Det är samtidigt fråga om tusentals hyresgäster, som under årens lopp förgäves försökt lista ut vem som äger den fastighet de bebor och som maktlösa fått åse hur skötseln av huset och lägenheten försummats. Så kan det verkligen inte få fortsätta. Lagen blir också ett komplement till de lagar på bostadsmarknaden som nu tjänar som skydd för hyresgästerna. Det gäller både den åberopade expropriationslagen och tvångsförvaltningslagen. I det nya förslaget förstärks hyresgästernas skydd i ett tidigare skede.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

Herr talman! Jag tänkte inskränka mig till att göra i huvudsak fyra kommentarer med anledning av civilutskottets betänkande nr 5 som vi nu behandlar. Det gäller punkter som jag finner tämligen anmärkningsvärda. Först och främst konstaterar utskottsmajoriteten att moderata samlingspartiets motion i ämnet uppenbarligen inte ens har samma syfte som motionerna från övriga partier. Genom sitt skrivsätt visar utskottsmajoriteten att man anser att vi näst intill försvarar och i varje fall inte tar avstånd från de spekulationer av ganska avskyvärt slag som gjorts på fastighetsmarknaden om än i ringa antal. Av vår motion framgår det dock tydligt att vi anser att det är ”en angelägen samhällelig uppgift” att bekämpa både svartabörshyror och osunda spekulationer. Självfallet är det på det viset. Men, som herr Adolfsson utvecklat, anser vi det vara emot en liberal grundsyn att granska enskilda medborgares lämplighet att sköta fastigheter. Vi menar också att en etableringskontroll som den föreslagna inte på något sätt kan stå i överensstämmelse med den näringspolitik som vi tillsammans med de övriga borgerliga partierna i andra sammanhang bedriver. Vidare kan man av utskottsbetänkandet förstå att det t.o.m. skulle vara något slags principiell gemensam nämnare mellan mittenpartiernas motion och propositionen, vilket är ett rent falsarium.

Detta illustreras bl.a. av att föredragande statsrådet --—- ansett gränsen mellan spekulativa och seriösa förvärv så flytande att en statistisk undersökning knappast är möjlig.” Man framhåller också i motionen att omfattningen av de spekulationer som det talas om i propositionen är outredd. Man visar att det är en administrativt mycket betungande uppgift att gå propositionens väg. Dessutom ställer man upp en rad frågor som man har funnit att myndigheterna måste ta ställning till när det gäller att bedöma huruvida en viss fastighetsaffär skall accepteras av samhället-storebror. Jag läser upp frågorna, för de är mycket intressanta och har inte vid utskottsbehandlingen mött någon som helst gensaga: ”a. Har sökanden ekonomiska förutsättningar för att förvalta fastigheten? b. Har sökanden eller i vissa fall någon av hans företrädare möjlighet att sköta uppgiften som fastighetsförvaltare? Nr 41 c. Avser sökanden att behålla fastigheten och i så fall hur länge? Onsdagen den d. Tänker han hålla den i godtagbart skick? 10 december 1975 e. Kan man anta att sökanden iakttar ”god sed” i hyresförhållanden —-=--? Här tycks dock bevisbördan falla på sökanden först om han tidigare — Förvärv av varit utsatt för tvångsingripanden —--. hyresfastighet, f. Har han den senaste tiden köpt och sålt för många hyresfastigheter? — Mm.m. g. Är förhållandet mellan sökanden och hans tidigare hyresgäster ——- gott? h. Har sökanden betalt ett pris som "vida" överstiger avkastningsvärdet?” Alla dessa frågor skall alltså myndigheten besvara innan man säger ja eller nej till ett köp. Det visar det orimliga i propositionens förslag. Precis som centerpartiets och folkpartiets representanter framför i motionen — dock inte i utskottet — drabbar detta förfarande seriösa köpare. Man säger nämligen litet längre fram i sin motion: ”Även med full och odelad anslutning till propositionens syften kan man ifrågasätta om inte den föreslagna administrativa apparaten i första hand drabbar de vanliga, seriösa köparna, medan möjligheter så småningom hittas för spekulanterna att kringgå lagarnas syften. Risken är att här skapas en apparat som silar mygg och sväljer kameler.” Det är ord och inga visor i en avslagsmotion från mittenpartierna! De båda punkter som jag nu har berört har föranlett oss moderater att tillgripa den mycket ovanliga metoden att i en reservation göra en sammanfattning av innehållet i de i sammanhanget väckta motionerna, vilket är ganska allvarligt. Skall vi nu börja politisera även när det gäller att sammanfatta motioners innehåll lär vi i framtiden få ännu längre reservationer och svåröverskådliga utskottsbetänkanden. På s. 4 i utskottsbetänkandet behandlas frågan om de områdesmässiga begränsningarna. Endast sju kommuner skulle behöva beröras för att det principiella syfte som propositionen har skulle uppnås — det är det som är själva kompromissen mellan mittenpartierna och regeringspartiet. I detta sammanhang skriver utskottet: ”Sådana begränsningar med hänsyn till ett skiftande behov av ingripanden har tidigare praktiserats i hyressammanhang.” Ett fullständigt inkonsekvent resonemang! När vi i tidigare hyreslagssammanhang har gjort begränsningar till vissa orter har det varit fråga om en försöksverksamhet som skall bedrivas på dessa orter och som inte haft något som helst att göra med de administrativa bedömningarna huruvida ett sådant här system skulle fungera sämre eller bättre på olika sätt. Det kan alltså inte här göras någon jämförelse med de ställningstaganden där alla partier har varit eniga om hur hyreslagarna i princip skall se ut. Vidare skall man i fråga om den områdesmässiga begränsningen komma ihåg att den dominerande delen av hyresfastigheterna i detta land ligger just i de sju kommuner som propositionen omfattar. Annars hade 159 naturligtvis socialdemokraterna aldrig gått med på denna kompromiss. Att hävda att det blir en administrativ vinst av kompromissen är att försöka slå blå dunster i ögonen på omgivningen. Att sedan betrakta Svedala som en tätort med innerstadskaraktär kan stå för sig. Jag kan inte heller låta bli att göra en kommentar med anledning av reservationen 2 b av herr Strömberg i Botkyrka, eftersom utskottsordföranden har instämt i vad som framgår av den. Herr Strömberg konstaterar att den lag som han själv tillsammans med centerpartister och socialdemokrater nu skapar är ”administrativt betungande”. Han anför vidare: ”Utskottet finner att förslaget även från integritetsoch rättsskyddssynpunkt fått en mindre tillfredsställande utformning. Inte minst kan det finnas risk för att den som skall köpa en fastighet får stora svårigheter att med bibehållande av sin integritet argumentera för sin sak.” Trots dessa mycket allvarliga invändningar mot den nya lagen går man alltså på den linjen. Jag förstår uppriktigt sagt inte vad som kan ligga bakom en sådan snabb kovändning i utskottsarbetet som skapat denna kompromiss. Att socialdemokrater och kommunister är nöjda förstår jag. Att herr Claeson är nöjd är självklart. Det han föreslog för ett tag sedan, som var omöjligt för alla andra demokratiska partier, skall snart bli lag och är helt accepterat av alla utom oss moderater. Det är ett rakt igenom socialistiskt förslag. Detaljregleringen finns där. Man går förbi integritetskravet. Man skapar en väldig byråkrati. Vi känner igen mönstret från många andra näringspolitiska debatter. Men att våra icke-socialistiska kamrater i utskottet skulle följa denna väg mot de befintliga mittenpartimotionerna tycker jag faktiskt är bedrövligt. Avslutningsvis, herr talman, vill jag ställa ett par frågor. Hur kan mittenpartierna på alla punkter gå med på propositionens förslag till förfaringssätt när man principiellt är emot systemet? Detta har ingenting att göra med de geografiska områdesbegränsningarna. Hur kan mittenpartierna acceptera att förslaget kommer att omfatta den helt dominerande andelen fastigheter i Sverige när det anses att förslaget är byråkratiskt och krångligt, som vi hörde i tidigare anföranden?
Herr talman! Herr Danell läste innantill i motionen 53. Jag skall också göra det till en början. Där står: ”Syftet att motverka spekulation i hyresfastigheter och att främja en god bostadsförvaltning i enlighet med av statsmakterna angivna intentioner kan rimligen inte sättas i fråga. Det står också utom diskussion att på detta område finns missförhållanden som bör rättas till.” Det står vidare i motionen: ”--- grundtanken bakom tillståndsplikt och förköp beträffande aktier och andelar kan godtas ---”. Det godtas alltså av motionärerna. Det har funnits många invändningar mot propositionen men ändå var det ett klart uttalat önskemål att komma till rätta med de problem som = Nr 41 finns. Då är det inte att göra en kovändning, herr Danell, om man försöker Onsdagen den få till stånd en kompromiss. Vi var tvungna att ha någonting här under 10 december 1975 tiden tills vi kunde få andra förslag. Vi gör i alla fall tillkännagivanden om att vi vill ha nya förslag rörande skatteteknik och tomträttslagstift — Förvärv av ning. Då får man finna sig i att också de som i de här områdena handlar = hyresfastighet, seriöst med fastigheter kommer att drabbas. Man får ta detta obehag. m.m. Att det finns problem har t.o.m. herr Adolfsson sagt. Har man då önskemålet att nå resultat, får man lov att acceptera problemen. Jag upprepar än en gång, herr Danell, att vi ser detta förslag såsom något kortsiktigt. Vi förväntar oss verkligen att andra förslag skall komma fram, som kan ta bort detta krångel. Därför finns det inte någon anledning för oss att peta i förslaget och försöka ta bort en del av krånglet. Vi accepterar besvären för dessa sju kommuner under en övergångstid.

Herr talman! Herr Danell redogjorde utförligt för de svårigheter som följer med denna lagstiftning. Dessa svårigheter har jag tidigare i mitt anförande berört. Vad herr Danell alldeles glömde bort att tala om är de missförhållanden som f. n. råder och som lagstiftningen vill komma åt. Enligt vår bedömning har dessa missförhållanden varit så svåra och angelägenheten att komma åt sådan fastighetsspekulation som förekommit t.ex. här i Storstockholm så väsentlig att vi ändå velat acceptera denna lagstiftning. Herr Danell citerade bara delar av reservationen 2 b. Men i slutet av densamma finns klart uttryckt att vi måste få en snabb utredning, så att vi därefter kan ta ställning till ett nytt lagförslag som beaktar anförda svårigheter. Vi är medvetna om svårigheterna, men vi är än mer medvetna om de missförhållanden som råder. Därför har vi valt att acceptera lagstiftningen. Herr Danell är i likhet med oss medveten om de administrativa svårigheterna men vill tydligen inte se de missförhållanden som råder i t.ex. Storstockholm. Där ligger skillnaden.
Herr talman! Jag vet inte om herr Strömberg i Botkyrka lyssnade på vad jag sade eller om han har läst vår partimotion. Där framgår emellertid att vi anser det vara en angelägen samhällelig uppgift att komma åt svartabörshyror och osunda spekulationer. Jag nämnde det förut och nämner det åter. Vi har det gemensamma syftet att på olika sätt försöka komma åt detta. I de tre borgerliga motionerna var vi helt överens om hur det skulle gå till. Detta är det viktiga. Vad som sedan har hänt är att det av någon anledning som jag inte riktigt begriper har blivit lappkast hos mittenpartierna i utskottet. Det är intressant att i sammanhanget fråga sig: Vilken är skillnaden mellan propositionen som den kom till utskottets bord och majoritetens förslag som det nu ser ut? Jo, att man har skurit bort ett par hundra 161 kommuner från lagstiftningen men behållit sju. Dessa sju kommuner har dock, som jag förut sade, det dominerande antalet hyresfastigheter i detta land. Den administrativa och byråkratiska apparat som folkpartiet och centerpartiet i sin motion i mycket kraftiga ordalag angrep ur såväl principiell som teknisk synvinkel kvarstår alltså. För detta förslag har jag inte heller nu funnit några bärande argument. Herr Strömberg tyckte tydligen att det var obehagligt att lyssna till mina citat ur folkpartioch centermotionen — må så vara — och hänvisade till slutet av den. Där står dock mycket klart att man föreslår att riksdagen inte skall anta de i propositionen 1975/76:33 upptagna lagförslagen. Därutöver för man fram utredningsförslaget om åtgärder mot spekulation i hyresfastigheter. Men den första frågan är den principiellt intressanta. Vi kan konstatera att systemet är administrativt betungande och har avsevärda nackdelar från integritetsoch rättsskyddssynpunkt. Ändå går centern och folkpartiet med på det. Fru Olsson i Hölö sade att man hade gått med på en kortsiktig lösning. Jag kan instämma i det. Idépolitiskt och sakligt är det en utomordentligt kortsiktig lösning. Det är därför vi moderater yrkar avslag på detta förslag.
Herr talman! Jag tycker att herr Danell borde dra slutsatser av vad han säger att han står för, nämligen när han citerar ur sin partimotion och förklarar att han också är angelägen om att komma till rätta med dylik verksamhet, dvs. svartabörshyror och osunda spekulationer. Låt mig fråga herr Danell: Var finns de förslagen? I er partimotion finns bara ett yrkande och det är avslag rätt upp och ner.
Herr talman! Självklart skall jag inte på något sätt bestrida syftet hos herr Danell: att komma åt missförhållanden. Jag konstaterar precis som herr Olof Johansson i Stockholm att de andra partierna ändå har försökt göra något reellt. Moderaterna syftar till att göra någonting men har ingenting gjort. Där ligger skillnaden.
Herr talman! I vår motion behandlade vi de här frågorna precis som flera remissinstanser har gjort, exempelvis Svea hovrätt. Vi skall komma ihåg att det fantastiska har inträffat att när utskottsmajoriteten förordar att den i propositionen föreslagna kontrollen skall ske i Göteborg och Malmö går den emot vad hyresnämnderna i just dessa båda kommuner har anfört i sina remissvar. Dessutom har en rad andra remissinstanser avstyrkt, vilket herr Adolfsson har redogjort för tidigare. Vi anser att i den lagstiftning som tillkommit under de senaste åren —- i lagen om tvångsförvaltning, i bostadssaneringslagen och även i de regler som finns i expropriationslagen — har man ett batteri av åtgärder för att komma till rätta med problemen. Detta framgår också av vår motion. Det bör även vara möjligt att vidareutveckla en del av dessa Nr 41 lagar — det pågår ju utredningar om detta — för att öka möjligheterna Onsdagen den att ingripa mot spekulationen. Men att sätta i gång en jättelik apparat 10 december 1975 med alla de principiella tveksamheter som finns på så dåliga grunder och mot vad som anförts av så många remissinstanser anser vi vara — Förvärv av alldeles felaktigt och, precis som fru Olsson i Hölö sade, utomordentligt — hyresfastighet, kortsiktigt.
Herr talman! Efter herr Danells senaste inlägg återstår egentligen bara en fråga: Varför tror herr Danell att den befintliga lagstiftning som ni syftar på, som skulle motverka osunda spekulationer och svartabörshyror, inte fungerat i de aktuella fall som vi har sett i den här kommunen?
Herr talman! Trots de lagar vi har och trots det batteri av möjligheter som herr Danell talade om har det ju visat sig rent praktiskt att det förekommit ett stort antal fastighetsaffärer i Stockholm som har varit högst otillfredsställande. Det är dem vi vill komma åt. Vi vill ha en förbättrad lagstiftning, men vi vill inte ge spekulanterna fritt fram medan vi väntar på den. Där ligger skillnaden. Herr Danell ger dem fritt fram under tiden till dess vi eventuellt får en ny och bättre lagstiftning. Vi vill stoppa dem även under den tiden trots att vi är medvetna om att det har olägenheter med sig.
Herr talman! Herr Olof Johansson sade att det nu återstår bara en fråga till mig. Det låter bra att vi tycks ha rett yt det mesta och att det tydligen har kommit fram en hel del i den här diskussionen som var av nöden tvunget. Nu skall vi komma ihåg att både lagen om tvångsförvaltning av bostadsfastighet och bostadssaneringslagen inte är några gamla lagar utan är av färsk kvalitet och att dessutom den förstnämnda är föremål för vidareutveckling. På denna och tidigare angivna grunder menar vi att det finns god anledning att avslå propositionen. En annan icke tidigare nämnd remissinstans, Södra Roslags domsaga, menar att en helt övervägande del av kontrollarbetet inte blott är onödigt för att lagstiftningens syfte skall uppnås, utan även vållar rättsliga och adminstrativa komplikationer och medför betydande kostnadsökningar för stat och kommun. Liknande synpunkter återfinns i centeroch folkpartimotionen. Man återfinner dem också i folkpartireservationen, som även fru Olsson i Hölö har instämt i. Det enda som skiljer utskottet och fp-reservanten från de instanser som har den sakliga grunden och de dagliga erfarenheterna av sådana här frågor är att man inte vågar ta steget fullt ut och avstyrka propositionen.
Herr talman! Jag konstaterar att herr Danell inte har kunnat komma ifrån att de lagar som han har hänvisat till som en hjälp mot hyresspekulationer och svartabörsaffärer inte har fungerat när de satts på prov. Därför behöver vi alltså en lagstiftning. Jag hoppas att herr Danell följer upp sina antydda löften och kan vara med och stödja en alternativ lagstiftning längre fram, t.ex. på skatteområdet, för att den vägen göra det ointressant att spekulera i hyresfastigheter, annars raseras en del av den sociala bostadspolitik som i varje fall mittenpartierna och socialdemokratin vill stå för.
Herr talman! För att det inte skall råda någon osäkerhet i den här frågan vill jag upprepa vad jag har sagt i flera av mina inlägg här i kväll och vad som också framförs i vår partimotion, att vi anser det vara en angelägen samhällelig uppgift att komma åt jobberiet med svartabörshyror, osunda spekulationer och andra avarter, som förstör så mycket på vår bostadsmarknad. Den lilla grupp som sysslar med sådant har dessutom en förmåga att flytta från område till område. Det innebär att propositionens resultat blir mycket underligt, därför att dessa människor har möjlighet att ge sig in i alla de över 270 kommuner som inte finns med i utskottskompromissens förslag. Allt det gör att vi naturligtvis skall försöka följa upp arbetet så gott det går att finna vettiga åtgärder som inte drabbar majoriteten av både hyresgäster och fastighetsägare, oavsett ägarstruktur. Det är helt klart att vi vill komma åt spekulationen, men det är principerna och den tekniska frågan som har varit avgörande för vårt partis ställningstagande.
Herr talman! Jag tar fasta på det löftet, herr Danell. Men eftersom herr Danell tar upp ett nytt problem i sammanhanget, konstaterar jag att för att spekulation skall kunna genomföras krävs att det är fråga om expansionsorter där det är en viss press på fastighetsmarknaden med efterfrågan på hyreslägenheter. Den situationen har vi inte överallt. Därför kan en avgränsning mycket väl vara effektiv.
Herr talman! Jag kan inte låta bli att fråga om exempelvis Svedala, som ingår i denna underliga kompromiss, har så avsevärt mycket mer tryck på hyresmarknaden än Linköping, Norrköping, Örebro, Luleå eller vilken annan ort som man kan välja. Exemplet visar hur underlig denna kompromiss är, en kompromiss i självändamålets tecken och inte med hänsyn till att försöka få en vettigt fungerande bostadsmarknad.

Herr talman! Detta ärende gäller ett yrkande om utmönstring av ett par vulgära och vilseledande ord ur djurskyddslagens text, nämligen ”aga” och ”sarga”. Utskottet har precis samma mening som motionären. Jag skall be att få föreläsa några rader ur betänkandet: ”Utskottet delar därför uppfattningen att det är önskvärt att ur texten i djurskyddslagen utmönstra uttryck vilka, jämförda med dagens språkbruk, är ålderdomliga — Nr 41 och otidsenliga. De remissinstanser som yttrat sig i ärendet har också Onsdagen den tillstyrkt eller lämnat utan erinran tanken på en översyn av lagen i syfte 10 december 1975 att modernisera språket. Utskottet, som ansluter sig till denna tanke, förutsätter att en sådan översyn i lämpligt sammanhang kommer till — Aga av djur stånd, eventuellt i samband med en mera allmän översyn av djurskyddslagstiftningen.” Sedan vänder man på bladet och läser att utskottet hemställer att riksdagen lämnar motionen utan åtgärd. Det är verkligen en västgötaklimax, om nu kamraterna på västgötabänken ursäktar uttrycket. Denna kläm för tanken till den konstitutionella debatt som vi förde i kammaren för ett par tre veckor sedan, då jag tillsammans med några andra ledamöter hade yrkat på en mera enhetlig praxis och mera adekvata formuleringar av hemställan vid ärendenas behandling. Det är förvisso värt att återvända till den debatten så småningom. Jag har inget yrkande, herr talman, för jag tycker att jag har åstadkommit något av resultatpolitik, och det nöjer jag mig med.
Herr talman! Jag vill ge en liten eloge till herr Werner i Malmö därför att han är nöjd med resultatpolitiken — och det är också vad utskottet hoppas på skall kunna bli följden av den här skrivningen. Jag skulle kunna tillåta mig att citera litet mer ur betänkandet än vad herr Werner gjorde och som utskottet kanske anser lika angeläget som det citat han lämnade. Vi har sagt att vi ”kan hålla med motionären om att ordalydelsen av nu gällande stadgande kan vara ägnad att indirekt bidra till en behandling av djuren som är oacceptabel.

Vi har inte ansett att kraven på i stort sett formella ändringar är av sådan dignitet att de bör föranleda någon direkt framställning från riksdagen.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

Herr talman! Förståelsen för att man inte i onödan bör hålla djur i bur har blivit allt större i vårt land. Sedan länge har vi haft en djurskyddslagstiftning, som i jämförelse med andra länders är relativt sträng. Den förbjuder människorna att plåga djuren i de fall då dessa hålls i fångenskap. För några år sedan förbjöd riksdagen att s.k. vilda större djur skulle få hållas i bur, i synnerhet vid kringresande cirkusar. Bandhundarna fick större frihet när bestämmelserna om 10 meters löplina o.d. infördes. Tiden borde nu vara mogen att försöka begränsa förekomsten av fåglar och andra ”prydnadsdjur” som måste stängas in i trånga burar. Tyvärr har det blivit allt vanligare att folk skaffar sig olika slags husdjur, som måste hållas i trånga burar eller stadsvåningar trots att de normalt lever i frihet. Jag kan förstå att ensamma människor tycker att det är ett visst sällskap att ha sådana djur, men det är obestridligt att saken också har en baksida genom att dessa djur lätt tillfogas lidande. Bara det förhållandet att varje år 17 000 burfåglar importeras till vårt land talar sitt tydliga språk. Inte sällan tror jag att människor också skaffar sådana djur i rent oförstånd eller därför att beskäftiga försäljare lockar dem att köpa burfåglar eller andra fåglar för att ha dem i sina våningar. Motionen om burfåglarna har väckt uppmärksamhet — den har i vissa tidningar t.o.m. betecknats som årets mest uppmärksammade motion. Det gläder mig, inte för publiciteten, men därför att opinionen mot burfågelsfångenskapen har börjat och kommer att växa sig allt starkare. Därmed har motionen haft åsyftad verkan långt innan frågan ens började behandlas i riksdagen. Det är min förhoppning att denna opinion skall växa sig allt starkare, så att alla inser det orättmätiga i att behandla djur på det sättet. Jag har varit i riksdagen i 26 år nu och under denna tid naturligtvis hunnit väcka åtskilliga motioner, men jag har aldrig fått en så stark opinionsyttring från människor i olika delar av landet i form av brev, telegram, telefonsamtal osv. som i denna fråga —t.o.m. från folk utanför Sveriges gränser har det kommit brev, vari man instämt i motionens syfte. Flertalet av brevskrivarna har varit positiva till motionen. Några få har varit negativa — i många fall för att skydda sitt eget samvete därför att de har en fågel i bur eller kanske tillverkar burar osv. I all denna debatt om burfåglarnas öde har det varit fullständig enighet om en sak — i varje fall i princip — och det har varit att djuren inte skall skadas eller plågas. Men tänk då på att av 1 000 fåglar som fångas omkommer 800 vid fångsten eller under transporten. 800 av 1000 dör för att 200 skall komma fram för att säljas till vårt land och andra länder och där hållas fångna för resten av sitt liv. Utskottet har ju en positiv inställning till att man försöker begränsa djurhållning av det slag som jag har pekat på i min motion men vill tyvärr inte förbjuda denna och inte heller att man skickar djur långa sträckor, varvid många dör på vägen. Den sorts massdöd som också utskottet ger exempel på hör tyvärr knappast till undantagen utan är rätt vanlig. Därför finns det anledning att se på statistiken i utskottets betänkande. Det har anförts i debatten att fåglarna blir domesticerade — det är ett fint ord för att tala om, att sitter man i bur tillräckligt länge, helst under flera generationer, så trivs man med att sitta i bur. Det är inte på det sättet. En lejonunge blir aldrig en huskatt, hur många generationer hans förfäder än har suttit i bur. Att en fågel skall förändra sin natur så att den trivs i en trång bur är omöjligt. Och skulle man tänka sig att den skall bli så domesticerad att vingarna tillbakabildas tar det miljoner år. Många har skrivit till mig och påtalat under vilka olidliga förhållanden djuren lever i djurfabriker för broileruppfödning o. d. Ja, det är riktigt, och den saken anser jag att man också bör ta itu med. Men observera att en dålig sak inte blir bättre därför att man anför någonting annat som är dåligt eller ännu sämre. Burfåglarna får det inte bättre för att kycklingarna har det besvärligt, men man kan ju göra någonting åt den saken ändå. Jag tycker att utskottet har varit positivt på många sätt. Det förefaller nästan som om man egentligen menade att förbudet borde införas men att opinionen kanske inte är riktigt mogen ännu. Jag tror ändå att förbudet kommer så småningom. Utskottet säger att det enligt dess mening är ”önskvärt att importen av sällskapsdjur så långt möjligt baseras på djur som fötts i fångenskap”. Det är ju en utmärkt tanke. Då vore det 17 000 fåglar som man slapp skicka hit. Och observera att det är 85 000 fåglar om vi räknar efter statistiken, som inte skulle behöva lida av att fångas och sändas till Sverige. Det gäller alltså inte 17 000; från början är det 85 000. En sida längre fram säger utskottet om igen att man bör ”basera handeln med sällskapsdjur så mycket som möjligt på djur som fötts i fångenskap”. Om man skall importera fåglar kan det dock bli rätt svårt att avgöra om de verkligen har fötts i fångenskap i det land de kommer ifrån eller om de har tagits ute i vilda naturen och det därmed gjorts av med så många som jag nämnde tidigare. Utskottet erinrar sedan om att ”Sverige den 15 mars 1963 ratificerat en europeisk konvention om fågelskydd, den s.k. Pariskonventionen”. Några rader längre fram sägs det: ”Enligt vad utskottet erfarit är ett på västtyskt initiativ upprättat förslag till en ny internationell konvention om fågelskydd m.m. föremål för granskning bl.a. inom naturvårdsverket.” Så tillägger utskottet att det enligt dess mening är ”glädjande att småfågelsjakten på senare tid blivit föremål för allt större uppmärksamhet”. En tredje gång talar så utskottet om importen av fåglar. Jag skall inte ytterligare citera vad utskottet har sagt. Däremot skulle jag kunna tacka utskottet för en ingående och omsorgsfull behandling; både min motion och den andra har skickats ut till åtskilliga betydandé remissinstanser. Jag tolkar, som jag sagt, utskottets skrivning som om man egentligen tycker att fåglar i bur och liknande husdjur bör bort men att opinionen kanske inte är mogen för detta ännu, eftersom tanken har väckts just nu. Därför, herr talman, har jag inget yrkande, men det är naturligtvis min förhoppning att den opinion som jag tror redan börjat komma skall växa sig starkare, så att djur som är födda att leva i frihet också kommer att få leva i frihet i fortsättningen.

Herr talman! Herr förste vice talmannen Bengtson har i sin motion yrkat på förbud mot att hålla prydnadsoch sällskapsfåglar i bur. Han har bl.a. hänvisat till det förbud som införts mot att hålla vissa vilda djur i bur på cirkusar. Det är inte utan att man tycker att det är en viss skillnad mellan förhållandena för djur på cirkusar och för den lilla burfågeln i ett hem. Parallellen är därför knappast gångbar. Det är självklart att djurskyddet också skall tillgodose burfåglar såväl som andra sällskapsdjur. Nästan alla burfåglar uppföds i dag inom landet. Burfårglarna får väl också anses anpassade till ett liv inomhus.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
Herr talman! Jag företer den likheten med herr Bengtson att jag någon gång har väckt en motion som blivit föremål för ett visst uppseende. Men jag tror att det inte alltid är en fördel att tidningarna skriver mycket om en motion som man har väckt; det verkar som om herr Bengtson hade den uppfattningen. Sedan skulle jag gärna vilja säga att det finns djurplågeri som säkert är mycket mer kvalificerat än det herr Bengtson har tagit upp. Jag tänker på äggfabrikerna med höns som tvingas att vistas på ett mycket litet utrymme på ståltrådsgaller. Men det gäller ju en del pengar i det avseendet, och det är kanske det som gör att herr Bengtson har glömt bort dessa litet större fåglar. I fråga om burfåglar är det möjligt att det ibland kan förekomma djurplågeri — om de vårdas mindre väl. Men i stort sett tror jag att de trivs ganska bra. Jag skulle vilja citera en fransk författare vars namn jag har glömt, och jämföra med äktenskapet. Han sade nämligen om det att de som är utanför vill in, och de som är inne vill ut. 2. att etiska kommittéer med lekmannainslag inrättades vid alla forskningsanstalter där djurförsök utfördes, däribland psykologiska institutioner samt försvarets forskningsanstalt, 3. att lantbruksstyrelsen skulle få i uppdrag att utreda och framlägga förslag till organisation för djurtillsyn över travoch galoppträning, samt

Herr talman! I den reservation som jag har fogat till jordbruksutskottets betänkande nr 20 har jag följt upp ett par yrkanden i en motion av fru Anér och herr Henmark. Det ena yrkandet gäller inrättandet av etiska kommittéer för bedömning av djurförsök vid sådana forskningsanstalter som har undantagits från djurskyddslagens regel i 12 § och där djurförsök förekommer i mera betydande omfattning. Utskottets majoritet vill lämna detta yrkande utan åtgärd. Man hänvisar bl.a. till att utskottet vid förra årets riksdag förordat en breddning av lekmannainslaget i medicinska forskningsrådets försöksdjursnämnd och att denna nämnd fungerar som en central etisk kommitté. Utskottsmajoriteten hänvisar även till ett betänkande från 1972 års försöksdjursutredning, som föreslår vissa regler när det gäller anskaffandet av försöksdjur och som också föreslår att ett nytt centralt organ — statens försöksdjursinstitut — skall inrättas. Men enligt min mening kan varken forskningsrådets försöksdjursnämnd eller ett eventuellt nyinrättat försöksdjursinstitut övervaka hur djuren hanteras sedan de väl har levererats till en forskningsanstalt. Inte heller kan dessa centrala organ i någon större utsträckning ge sig in på att bedöma om vissa för djuren smärtsamma försök kan anses tillräckligt välmotiverade eller om de eventuellt skulle kunna ersättas med andra forskningsmetoder. Vad utskottet skriver om hälsovårdsnämndernas kontrollverksamhet kan jag instämma i. Men inte heller den verksamheten tillgodoser enligt min uppfattning vad vi syftar på i vårt yrkande. Här föreligger en ständig konflikt mellan å ena sidan forskarnas behov av försöksdjur för undersökningar i syfte att rädda människor från sjukdomar och lidande och å andra sidan kravet att skydda försöksdjuren mot plågsamma försök. Här behövs ett forum där forskare och lekmän med intresse för djurskydd kan sitta vid samma bord, där forskarna får förklara och motivera sin verksamhet och där lekmännen får komma med sina frågor och invändningar. Den etiska kommittén skulle också kunna i någon mån stilla allmänhetens oro över en verksamhet, där möjligheterna till insyn i dag är tämligen begränsade. Jag vill nämna att en diskussion angående de etiska problemen med djurförsöken pågår bland forskarna själva. Vid en nordisk forskarkonferens har professor Karl Johan Öbrink i Uppsala tagit upp frågan om lokala etiska kommittéer, och i ett uttalande i OBS! i radio den 11 november i år har veterinärrådet Bengt Ehn sagt att etiska kommittéer borde inrättas. Den andra frågan som jag har tagit upp i reservationen gäller tillsyn över träningen av tävlingshästar inom travoch galoppsporten. Jag skall här fatta mig ganska kort genom att hänvisa till ett par av remissyttrandena. Lantbruksstyrelsen vill inte åta sig något särskilt uppdrag att utreda denna fråga. Styrelsen säger sig ändå ägna tillräcklig uppmärksamhet åt travoch galoppträningen. Jag tycker naturligtvis att denna försäkran är värdefull. Men lantbruksstyrelsen säger samtidigt ”att en skärpt övervakning av tävlingshästarnas träning är behövlig”. Styrelsen tror emellertid inte att en ny eller ändrad organisation av tillsynen skulle förbättra förhållandena men anser att redan befintlig organisation bör förstärkas både centralt och lokalt. Jag delar i stort sett lantbruksstyrelsens uppfattning, och jag har inte heller i min reservation talat om någon ny organisation. Men jag tycker inte att det är tillräckligt att en ny tjänst på central nivå inrättas, vars innehavare särskilt skall ägna sig åt djurskyddsfrågor i samband med tävlingar och förevisningar av djur. Viktigare är att man ute i kommunerna ägnar större uppmärksamhet åt träningen av tävlingshästarna, och det är i det syftet som jag i reservationen har efterlyst initiativ och förslag från lantbruksstyrelsen. Från veterinärhögskolan har i den här frågan lämnats ett utlåtande av biträdande professorn Sune Persson. Han ansluter sig till motionens önskemål om bättre tillsyn över travoch galoppträningen. Hans redovisning av det procentuella bortfallet av travhästar före första tävlingsstart tycker jag belyser de här problemen. 60-70 96 av hästarna sorteras bort. På några år rör det sig om ett ganska stort antal hästar som på ett eller annat sätt kan ha skadats av för hård träning. Jag vill, herr talman, referera ytterligare en synpunkt av professor Persson. Han påpekar att det startförbud som en banveterinär utfärdat inte innebär att hästen befrias från träningen.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

Herr talman! Jag har väckt en motion om lokala etiska kommittéer som behandlas i reservationen vid utskottsbetänkandet. Yrkandet har kommit till därför att vi har en underlig lagstiftning för försöksdjursverksamhet — ett prosaiskt ord som rymmer en fond av lidande i lönndom för värnlöst liv. Djurskyddslagen 12 § anger att lantbruksstyrelsen har att ge tillstånd för sådan här vetenskaplig verksamhet inom läkemedelsindustrin, inom enskilda laboratorier o. d., och det är gott och väl. Men sedan har vi en kungl. kungörelse av år 1944 som från detta tillståndstvång undantar motsvarande institutioner och skolor som drivs av stat och kommun. Där är det institutionschefen själv som beslutar och naturligtvis också får ta ansvaret för sina beslut. Men varför är inte lantbruksstyrelsen in blandad när det gäller detta fält? Vad har man för garantier för att en statlig institutionschef är mer kapabel än en institutionschef i det fria näringslivet? Ja men, säger utskottsmajoriteten, på dessa skolor och institutioner är det legitimerade läkare, veterinärer och apotekare som bär ansvaret. Ja, det gör de i näringslivet också. Inom läkemedelsindustrin vimlar det av läkare och apotekare, så det är inte någon skillnad alls. I den situationen menar vi att lokala etiska kommittéer är motiverade —- kommittéer som har insyn på förhand i planerade forskningsprojekt och därför kan förhindra vanvettiga och onödiga djurförsök. Sedan kan sådana kommittéer också följa verksamheten. Det utskottet spelar ut som ersättning för dessa lokala etiska kommittéer är inte till fyllest. Man hänvisar till centrala institutioner. Medicinska forskningsrådets försöksdjursnämnd är redan omnämnd. Man menar att den institutionen nu är mycket mer effektiv än tidigare. Lekmannainslaget har breddats, och den nämnden fungerar som en etisk kommitté. Det framhöll man redan i fjol. Vad gör då denna försöksdjursnämnd? Jo, den informerar om djurförsök. Den utbildar tekniker och forskare, men den kontrollerar inte någon verksamhet. Vidare hänvisar utskottet till 1972 års försöksdjursutredning, som har lagt fram ett betänkande i år. Den utredningen vill åstadkomma ytterligare ett centralt organ, ett försöksdjursinstitut. Men vad hjälper det ute i landet, där djurförsöken bedrivs, på flera håll i mycket stor skala? Där har vi hälsovårdsnämndernas allmänna verksamhet, säger man, med dessa nämnders tillsynsmän. Men hur i all världen skall de kunna få rimlig insyn i komplicerad forskning, som bedrivs vid sjukhus och läkemedelsindustrier? Och vad hjälper det att institutionerna en gång om året, den 1 februari, sänder in sina försöksjournaler till hälsövårdsnämnden för dess granskning? Även om nämnden skulle kunna ta del av detta väldiga material blir det ändå i efterhand. Skadan är redan skedd. Jag behöver inte upprepa vad herr Enlund sade, att vi förvisso inte är ensamma om att yrka på dessa etiska kommittéer. Åtskillig medicinsk expertis menar att sådana kommittéer är helt nödvändiga.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 I den mån mina egna partikamrater hör mig vill jag säga att de, även om de inte är hårt engagerade i djurskyddsfrågor, med den moderata ideologi vi har borde kunna tillstyrka den här motionen, därför att den syftar till en kontroll över hela fältet, inte bara av näringslivets institutioner utan också de institutioner som finns på den offentliga sektorn.

Herr talman! Beträffande utskottets behandling av motionen 56 av fru Anér och mig instämmer jag helt i de synpunkter som herr Enlund framfört. Jag yrkar även bifall till herr Enlunds reservation. Det är en annan motion som också behandlas i betänkandet och som jag vill säga ett par ord om. Jag har i motionen 46 hemställt att riksdagen — Nr 41 begär ändring av gällande bestämmelser rörande användning av försöks Onsdagen den djur i undervisningen i grundoch gymnasieskolan så att plågsamma 10 december 1975 djurförsök helt förbjuds. Utskottet har skrivit ganska positivt om motionen, så positivt att man säger att motionen bör anses besvarad med Åtgärder för vad utskottet anfört. förbättrat djurskydd Jag vill börja med att tacka för den positiva inställning som utskottet — m.m. visat då det gäller den här motionen. Däremot är jag kanske inte helt belåten med att saken så att säga skall vara utagerad i och med denna lydelse i betänkandet. Det är ju så att i skolan används djur för olika ändamål, bl.a. används de sådana de är i levande tillstånd för att eleverna skall få en praktisk undervisning i ämnet naturkunskap. Det är klart att en sådan praktisk undervisning är att rekommendera. Men det finns också en annan sida av undervisningen, nämligen anatomistudier. Då använder man i viss utsträckning levande djur för dissektion. Man dödar djuren, skär upp dem och visar eleverna hur de är uppbyggda osv. Skolöverstyrelsen har utfärdat en särskild instruktion om hur man skall använda djuren vid sådana studier. Jag har den instruktionen framför mig här. Den utfärdades för rätt många år sedan, 1971/1972. Då hade djurskyddslagen inte riktigt den utformning som den har i dag; det kom ganska väsentliga ändringar för ett par år sedan. I denna instruktion säger skolöverstyrelsen att djurskyddslagen skall gälla även i detta sammanhang. Det talas om att vid dissektionsövning skall djuren inte avlivas inför eleverna. Redan detta tyder på att dessa övningar är påfrestande. Elev som reagerar starkt inför den döda djurkroppen eller för blod skall kunna befrias från dissektionsövning. Beträffande avlivningsmetoder hänvisar man till en särskild bok som har utgivits av professor Båråny. Jag tycker att detta tydligt visar att den här verksamheten är på gott och ont. Detta att man skall försöka fostra eleverna till goda samhällsmedborgare tror jag också innebär att de skall läras att visa hänsyn inte bara mot andra människor utan också mot djur och allt levande. Då borde man kunna undvika den här verksamheten på så lågt stadium som i grundskola och gymnasium. Jag vet att det är många elever som mår illa under dissektionsövningar, och jag tror att det vore lyckligt om sådana övningar inte fick äga rum. Då skolöverstyrelsen skrev den här instruktionen fick vissa bestämmelser en mycket, tycker jag, tänjbar lydelse. Det står så här, sedan man först har angivit vissa riktlinjer: ”För att belysa den praktiska tillämpningen av ovanstående ges i det följande bedömningar och råd i anslutning till konkreta exempel. Dessa bedömningar kan sedan vara vägledande, då man skall ta ställning till andra men likartade försökssituationer. Med varmblodiga djur skall endast sådana försök utföras, som visar djuren i normalt fysiologiskt tillstånd. Exempel på djurförsök som inte 175 skall utföras är följande:” Där tycker jag det är litet tveksamt hur man skall tyda ordet skall. Är det meningen att det skall tydas så att försöket inte måste utföras, utan att man kan undvika det? Jag fortsätter citatet: ”En kanin utsätts för bullerstörningar. Reaktioner i exempelvis pulsfrekvensen iakttas. Beträffande kräldjur, groddjur, fiskar och andra djur står det: ”Som exempel på försök som inte bör utföras kan anföras följande. Man avlägsnar ögonen på räkor för att påvisa hur räkornas förmåga till färgförändring påverkas.” Jag tycker det är hemskt att tänka sig att barnen skall lära sig att man kan peta ut ögonen på levande varelser för att se hur djurens förmåga till färgförändringar påverkas. Det står alltså att sådana försök inte bör utföras, men man skriver inte att de inte får utföras. Man lämnar det liksom åt lärarna att avgöra, och lärarna kan ju ha olika uppfattningar där. Vi människor är ju mycket olika — som väl är. I detta avsnitt i skriften Aktuellt från skolöverstyrelsen nr 56 finns också en del andra exempel, som jag tycker måste verka förråande på unga människor, som får lära sig att så här kan man experimentera med levande varelser. Sådana djurförsök kan man möjligen hålla på med på ett högre stadium och i vetenskapliga sammanhang, men jag tror det vore lyckligt om man kunde undvika vivisektion på de låga undervisningsstadier som grundskola och gymnasium ju ändå är. Herr talman! Jag skall nu inte ställa något yrkande. Det vore lönlöst. Men jag vill säga att jag inte är riktigt nöjd, om utskottet och riksdagen anser att hela denna fråga är besvarad med det som har redovisats i utskottets betänkande. Jag tror att vi behöver litet fastare ordalydelse i de instruktioner som gäller biologioch framför allt anatomiundervisningen vid våra grundskolor och gymnasier.

Kommittén skulle också kunna gagna forskningen genom att till allmänheten ge en trovärdig information om verksamheten och förta den karaktär av ”mörkläggning” som gärna förmodas om enbart fackfolk svarar för informationen.” Vad har herr Werner för stöd för dessa påståenden? Går det att bevisa detta? Det finns inte en rad om hur dessa etiska kommittéer skulle väljas. Det står ingenting om hur de skulle hängas upp konstitutionellt, vilken befogenhet de skulle ha, vilka kompetensförhållanden som skulle råda, om de skulle ha vetorätt eller hur de skulle kunna utföra ett verkningsfullt arbete. Jag menar att man måste ha mer av sådana upplysningar. På så här lösa påståenden kan man inte acceptera en ny ordning. Utskottsmajoriteten har i stället satt sin tilltro till en redan befintlig 177 instans, kommunens hälsovårdsnämnd, som har ansvaret för dessa frågor i kommunen och som enligt sin instruktion har att anställa djurskyddsinspektör, som inspekterar, övervakar och kontrollerar dessa förhållanden. Jag medger gärna att denna ordning nog ännu inte kommit i funktion överallt, men i många kommuner är verksamheten i full gång. Utskottet har också fått vitsordat att det på många håll bedrivs en mycket förnämlig, tillfredsställande och objektiv verksamhet. Hälsovårdsnämndens djurskyddsinspektör, som har kompetens på detta område, har rätt att dyka upp när och var han vill och inspektera. Han kan då säga ifrån om det förekommer något som strider mot djurskyddslagen. Jag ställer gärna upp i en diskussion, om motionärerna och reservanten kan skissera hur en etisk nämnd skall kunna få samma rätt till insyn, samma vetorätt, samma rätt att vara lagens och samhällets företrädare. Jag anser alltså inte att reservationen på denna punkt är starkare än formuleringen i betänkandet, där vi helt har ställt oss bakom den kommunala verksamheten via hälsovårdsnämnd och djurskyddsinspektör. En del av reservationen handlar om kontroll och tillsyn vid träning av tävlingshästar. Där har jag väldigt svårt att förstå vad reservanten begär att riksdagen skall rösta på i stället för på utskottets hemställan. Substansen i den delen av reservationen är följande: ”Kommunerna kan åläggas att kartlägga var och när träning förekommer, och sedan kan deras egna djurskyddsinspektörer utöva kontrollen i samarbete med distriktsveterinärerna. Det bör fastläggas att det ingår i hälsovårdsnämndernas och distriktsveterinärernas uppgifter — —--.” Här har man alltså förtroende för hälsovårdsnämnden och djurskyddsinspektören. Men det som begärs i reservationen förekommer redan och har kommenterats i betänkandet. Den som kommit i beröring med denna verksamhet, träning och dressyr av hästar, är väl medveten om att ingen djurhållare eller tränare tror att man kan slå eller plåga ett djur till någonting positivt. Den som har sett ungdomar som ägnar sig åt ridsporten har också kunnat konstatera att dessa ungdomar och tränare sätter hästen långt före människan — det visas en helt fanatisk omsorg och omtanke om hästen, och det gäller verkligen att ta väl hand om djuren om de skall nå prestationer i tävlingssammanhang. Reservanten säger att det ofta blir startförbud för hästar. Det tycker jag är positivt, det vittnar om att veterinärerna är observanta och ser till att inga hästar får starta i en tävling om de inte är i fullgott skick. Men, säger reservanten, det kan hända att dessa hästar får träna ändå. Ja, det är väldigt svårt att lagstifta om att träning inte skall få förekomma. Det är ju möjligt att skadan är av sådan art att tävling måste förbjudas men att försiktig träning är vad som behövs för att skadan skall läkas. Majoriteten i utskottet har inte ansett sig kunna klampa in med några detaljdirektiv här. Det står i reservationen att det bör kartläggas var träning med täv lingshästar förekommer. Det vet emellertid hälsovårdsnämnden, annars — Nr 41 sköter den inte sitt uppdrag. Hälsovårdsnämnden måste känna väl till Onsdagen den vad som händer inom kommunen. Vi har även här tilltro till hälso 10 december 1975 vårdsnämndens kompetens och möjligheter att ingripa.
Herr talman! Herr Larsson i Borrby menar att vi motionärer är ute i ogjort väder och inte vet vad vi talar om och att det är tveksamt huruvida det föreligger något behov av den kontroll som hälsovårdsnämnden kan åstadkomma. Men herr Larsson säger själv att på åtskilliga håll har det här systemet ännu inte börjat fungera. Här föreligger alltså ett klart behov. Vi kunde naturligtvis ha broderat ut texten mera och förklarat vad vi menar med etiska kommittéer, men jag trodde det var helt klart eftersom det har skrivits så mycket härom. Om riksdagen hade gått med på våra yrkanden hade naturligtvis regeringen genom lantbruksstyrelsen utfärdat direktiv och bestämmelser om hur dessa etiska kommittéer skulle konstitueras och fungera. Det är alldeles självklart. Tala sedan med tillsyningsmännen och hälsovårdsinspektörerna. De erkänner att en alldeles för stor uppgift är lagd på dem med denna växande industri. Därför menar jag att en etisk kommitté, självfallet sammansatt av expertis från skilda håll och av vanliga förtroendemän, skulle kunna bedöma forskningsprojekt, avstyra de olämpliga och inte minst gagna saken genom att allmänheten får insyn i verksamheten. Jordbruksutskottet och herr Larsson i Borrby bör fundera ytterligare över detta. Vi kommer gärna igen med mera preciserade yrkanden.
Herr talman! Jordbruksutskottets ordförande ifrågasatte om jag hade läst hela betänkandet. Det har jag. Jag har också läst den sats han citerade: ”Innebörden av anvisningarna är enligt skolöverstyrelsen att plågsamma djurförsök inte får förekomma i skolan.” Det är inte av så stor betydelse vad skolöverstyrelsen anser innebörden vara i sina egna anvisningar. Det viktigaste är att anvisningarna har tagits fram, att de blir lästa och att den riktiga innebörden då framgår. Det är hur anvisningarna uppfattas i det praktiska livet som har betydelse. Man kan utfärda anvisningar som man själv inser innebörden av, men om de är så skrivna att andra får en helt annan uppfattning om innebörden har det inte så stor betydelse vad man själv har ansett om innebörden. Därför anser jag alltjämt att de synpunkter som jag framförde tidigare är bärande.
Herr talman! Jag kan gärna vitsorda att utskottets behandling av motionerna var välvillig, som utskottets värderade ordförande sade. Men 179 det hjälper inte så mycket när motionsyrkandena lämnas utan åtgärd. Nu säger herr Larsson i Borrby att val, funktion och befogenheter för de etiska kommittéerna inte var fullt klarlagda. Att utse kommittéerna kan inte vara något stort problem. Det kan de organ —- huvudmän eller styrelser — som i övrigt svarar för institutionen klara av. Det väsentliga är att det blir en lekmannarepresentation i ett forum där forskarnas synpunkter och lekmännens kan mötas. Kommittéernas funktion och befogenheter har framgått ganska klart både av motionerna och av reservationen, och de framgår också klart av det diskussionsutkast av professor Öbrink i Uppsala som jag nämnde i mitt första inlägg. Han säger vidare: ”Man borde därför allvarligt diskutera också lokala etiska kommittéer. Jag tror att arrangemanget med lokala etiska kommittéer skulle mötas med stor tillfredsställelse både av forskarna och den allmänhet som är intresserad av dessa problem.” En uppgift som kommittéerna skulle ha är att bedöma den absoluta nödvändigheten av försöken. Försöksdjursutredningen säger: ”Även om försöksdjursanvändning inte i någon betydande grad kan minskas inom den närmaste framtiden finner utredningen likväl alternativa och kompletterande metoder värdefulla av såväl etiska som ekonomiska skäl.” Det borde finnas ett forum för att diskutera dessa avvägningar. I fråga om tillsynen över tävlingshästarnas träning har herr Larsson i Borrby helt rätt när han säger att ett djur måste behandlas väl för att göra sitt bästa.

Att de lokala organen redan gör vad de kan tror jag inte. Om man läser vad AB Trav och Galopp säger i sitt remissutlåtande, konstaterar man att det finns möjlighet att förstärka tillsynen. Bolaget anför: ”I den mån uppgifter från sällskapen om träningsställen synes önskvärda kan detta enklast ske genom att sällskapen till respektive länsveterinär lämnar uppgift om beviljade tränarlicenser med uppgift om var de licensierade tränarna driver sin tränarverksamhet.” Inte ens detta forum, AB Trav och Galopp, ställer sig oförstående till att man här försöker få en bättre tillsyn när det gäller träning av tävlingshästar.

”Det görs nämligen en hel del experiment på djur för psykologisk Nr 41 forskning, som inte alltid är av den karaktär att inga betänkligheter kan Onsdagen den råda. — — —- Det är fullt möjligt att just detta experiment skulle ha godkänts 10 december 1975 av en etisk kommitté, men det hindrar inte att kontrollen bör finnas.” Man tror inte riktigt själv på det. Man vet inte riktigt hur man skall — Åtgärder för ha det med kompetensförhållanden, fullmakt eller vetorätt. Det är svå — förbättrat djurskydd righeten.

Herr talman! Beträffande det sista vill jag faktiskt på nytt framhålla att lantbruksstyrelsen i sitt remissutlåtande har sagt att det behövs en förbättrad tillsyn över träningen av tävlingshästar. När det gäller de etiska kommittéerna är det just fråga om att få till stånd en dialog mellan å ena sidan forskare, som får framlägga synpunkter på och motiveringar för sina försök, och å andra sidan lekmän med stort intresse för djurskydd. Även bland forskarna själva — det framgår av de citat jag har gjort — finns personer som är intresserade av en sådan dialog för att få fram dessa bedömningar.

Herr talman!

Herr talman! Några exempel för att riksdagsprotokollet skall bära vittne om hur utomordentligt välgrundad jordbruksutskottets positiva skrivning är. Att motionen befunnits vara sådan att remissinstanserna över lag kraftigt stött den är naturligtvis för mina medmotionärer och mig en glädje, men det är också en sorg över att verkligheten är sådan. I Arbetet lördagen den 6 december 1975 kan man läsa följande: ”Efter en anmälan om djurplågeri har polisen i Kungsbacka börjat utreda under vilka förhållanden hundar levt i en kennel i distriktet. En hund som hittades död misstänks ha dött av undernäring eller vanvård. Polisen har ännu inte kommit i kontakt med kennelägaren som är bortrest.” Från Västgötaslätten berättar en tidning i november — och dess uppgifter bestyrks av hälsovårdsnämndens i Vara protokoll den 11 november 1975 — att man har grava anmärkningar mot en lantbrukare som har hundavel. ”Utfodringen av hundarna har utgjorts bl.a. av kadaver efter vuxna, troligen självdöda svin, som dels låg inne hos hundarna, dels inne i och utanför ladugården. ” Beträffande hundarna har häslovårdsnämnden förelagt lantbrukaren att dessa skall veterinärbesiktigas omgående, och skall gården i fortsättningen hysa mer än tre tikar skall särskild hundgård ordnas. Självdöda djur skall på lämpligt sätt oskadliggöras. Att använda kropparna efter självdöda grisar som hundföda är olämpligt, då sådana kroppar i regel har en oerhört rik bakterieflora, skriver hälsovårdsnämnden. GT berättar från den 17 maj 1975: ”Gyttjiga, stinkande ”rastgårdar', dolda från insyn med hjälp av granris. Fuktiga, dragiga, kalla kojor utan ligghalm. Två fullvuxna greyhounds instängda i en jordkällare i gyttja, träck och vatten och utan dagsljus. En hund så illa däran att han fick avlivas. Det var vad Göteborgs hälsovårdsnämnds tillsyningsman för djurskydd fann vid en inspektion på en "kennel" norr om Göteborg. Hur länge missförhållandena rått vet man inte. Först efter anmälan fästes hälsovårdsnämndens uppmärksamhet på kenneln. 13 hundar fanns i kojorna — 10 vuxna och 3 valpar. Vidare KvP den 11 maj 1974: ”Otrolig vanvård — nio rashundar måste avlivas! I ett gammalt hönshus fanns 19 rashundar — de låg utmärglade och utsvultna i ett decimetertjockt lager av avföring och urin. De hade 15 kvadratmeter att vistas på. Det var mitt livs chock, säger Sigvard Löwenborg, ordförande för Djurens vänner i Nässjö. Jag larmade hälsovårdsmyndigheterna massor av gånger men de ingrep inte på en hel månad.” ”Det var hemskt att se. I ett bås på 13 x 15 decimeter trängdes fem ryska vinthundsvalpar i sörjan. De var tvungna att ligga ovanpå varandra. Nio av de nitton hundarna led av inälvsmask, hade inflammationer och stora sår på benen. Trampdynorna var sönderfrätta av urin och avföring. Dessa nio hundar avlivades efter beslut av länsveterinär Svensson.” Expressen berättar den 7 januari 1975 om en hundfabrik i Skåne: ”Detta är en ”hundfabrik”. Den ligger någonstans i Skåne, långt från allfarvägarna. Årligen levererar den hundratals dåliga hundar över hela landet. Köparnas okunnighet om hundar gör att ägaren till ”hundfabiken” tjänar stora pengar på sin massproduktion av valpar. Hur många ”hundfabriker” det finns i Sverige vet ingen. Många av dem är okända för myndigheterna. Och hur många miljoner fabrikerna omsätter årligen är också okänt. Vad man vet är att ”hundfabrikerna”" levererar tusentals felaktiga hundar till godtrogna köpare. Hundarna odlas fram i täta kullar. Felaktigheter hos hundarna upptäcks för sent eller inte alls. Ofta är det svårt att få rättelse när man har köpt en hund hos en massodlare. —-- Detta, herr talman, är några illustrationer till hur illa beställt det kan vara när okänslighet för djuren går samman med ohejdat begär att komma över lättfångade och oftast obeskattade inkomster. Det torde enligt dem som forskat i den här frågan röra sig om mycket stora summor som man undandrar skattemyndigheterna. Fiffel och bluff av alla de slag förekommer. Ett par valpar i taget förs in från en lada eller ett uthus till en familj, som mot ersättning visar upp dem som familjeuppfödda små knyten, vilkas ras den förtjusta köparen dess värre ofta är för okunnig att bedöma. Aningslöst litar man tyvärr på säljarens uppgift och certifikat. En mängd falska uppgifter har kunnat beläggas av personer som sökt få någon upprensning på detta område. I ett fall uppgavs en sedan sju år död hund vara fader till en valp. En ohämmad, okontrollerad och ovederhäftig avel utgör på sitt sätt också en form av djurmisshandel. Herr talman! Här är kort sagt en utredning och kartläggning av nöden. De många upprörande fall, av vilka nu endast några stickprov redovisats, understryker — vill jag hoppas — att här behövs snabba och effektiva insatser från samhällets sida. Herr talman! Det är med glädje jag yrkar bifall till jordbruksutskottets hemställan i dess betänkande nr 21.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat mig om regeringen avser att vidtaga åtgärder för att mildra verkningarna av att en nordisk sjömanskyrka upphör med sin verksamhet eller flyttar sitt arbete. Det finns f.n. omkring 65 nordiska sjömanskyrkor i olika delar av världen. Under de senaste fem åren har sju nordiska sjömanskyrkor lagts ner. Tre av dessa var svenska, nämligen kyrkorna i Aberdeen, Southampton och Szcezecin. I stället har under samma tid tre nya nordiska sjömanskyrkor tillkommit, varibland en svensk. Det har alltså inte rört sig om någon betydande minskning av antalet nordiska sjömanskyrkor. Dessutom har under senare år svenska kyrkor upprättats på betydelsefulla turistorter. Detta hindrar naturligtvis inte att det på orter där nedläggning sker kan uppstå vissa övergångsproblem. BI. a. kan ökade krav på service komma att ställas på det svenska konsulatet på platsen. Våra konsulat är emellertid regelmässigt beredda att, inom ramen för sina personella resurser, ta på sig ansvaret för att svenska medborgare på platsen får den hjälp de behöver. I konsulatens uppgifter ingår ju att bistå svenskar som blivit sjuka eller som råkat i svårigheter av annat slag. Är det fråga om brådskande angelägenheter, är våra konsuler och deras personal beredda att lämna erforderligt bistånd även utanför vanlig kontorstid. Självfallet kan man härvidlag förvänta sig större insatser av våra utsända, lönade konsuler än av våra olönade honorärkonsuler. Våra hittillsvarande erfarenheter tyder knappast på att det är nödvändigt för utrikesdepartementet att vidta några särskilda åtgärder för att mildra verkningarna av att en nordisk sjömanskyrka upphör med sin verksamhet. Våra utlandsmyndigheter är redan nu beredda att ge svenska medborgare den hjälp som de rimligen kan förvänta sig.
Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret, som var värdefullt. 3 Den närmaste anledningen till min fråga är ett av många fall som inträffat. I oktober drabbades ett äldre svenskt par på turistresa av en olycka. Mannen fick hjärtbesvär. De irrade omkring i Hamburg och lyckades hitta svenska konsulatet. Där blev de av en vakt hänvisade till svenska sjömanskyrkan, som tog emot dem. Vi är förtvivlade, sade kvinnan — ett yttrande som är mycket vanligt bland dem som kommer och söker hjälp. Sedan kom frågorna: Hur skall man ordna hemresan? Kan vi ordna flyg? Finns det pengar? Vem betalar? —- Det fanns ingen försäkring. Ett ökat antal resenärer far ut på kontinenten och även till andra världsdelar, ofta utan försäkringar. Frågan är om det inte för pensionärerna, vid köp av biljett för sådana här resor, skulle vara obligatoriskt att ta försäkring. Det skulle pensionärerna tjäna på. Kostnaderna vid sjukdom eller olycksfall kan bli mycket stora, och 35 kr. om dagen är allt man får från svensk sjukkassa i vanliga fall. Personalen vid sjömanskyrkorna består av präst, assistent och husmor. De ger service hela veckan, medan konsulaten stängs i veckohelgerna och efter kontorstid. Särskilt under lördag-söndag har kyrkorna mycket arbete. Det kan anmärkas att knappt 50 26 av dem som kommer till kyrkorna är sjöfolk. Det största antalet besökare är i regel andra — och många kyrkor har 25 000 besök om året. Vi kan ta det aktuella landet Libanon som exempel. I Beirut fanns präst och husmor, som höll ut till i oktober i år, då kyrkan måste stängas. Nu finns det ambassad, men jag råkar veta att svenskt sjöfolk som drabbas av sjukdom i Beiruts hamn har det svårt. De vågar sig inte upp till staden, och sjömansprästen kommer inte ner till hamnen nu som förr. Initiativet till svensk sjömansvård togs av Fosterlandsstiftelsen redan 1869, när arbetet började i Alexandria och Istanbul. Sedan har dess sjömansmission bedrivits i fem världsdelar. Det är beklagligt att denna organisation, som var först ute, nu har svårt att vara med av ekonomiska skäl. Viss verksamhet har avvecklats. Jag vet att det här arbetet upphört i Grimsby efter att ha bedrivits i 80 år och i Bremerhafen efter 67 år. Vidare såg jag en uppgift i tidningen EFS-Budbäraren för någon vecka sedan att det är fråga om att avveckla även i Hamburg. Stängda sjömanskyrkor är en negativ faktor för svenska intressen i utlandet, och det betyder ökat arbete för konsulaten. Det är inte heller någon motsättning mellan sjömanskyrka och konsulat. Konsulerna har stundom drivit på när det kyrkliga arbetet började i hamnarna. Så var det t.ex. när konsul H. Haagensen uppmanade till arbete i Grimsby 1878. Stundom har sjömansprästen också varit svensk vicekonsul. Ett enda namn räcker som exempel: den legendariske pastorn Albin Hansson i Läbeck, som utförde sin gärning under hela kriget. Jag vill ställa en följdfråga till utrikesministern: Finns det inom ramen för personella resurser möjligheter för konsulaten att ta på sig mera arbete, och hur blir det på helgtid och efter kontorstid? Det är väl ofta då som kyrkorna har fått rycka in. Jag hoppas nu att detta svar betyder att man t.ex. när man blivit sjuk i utlandet och kommer till ett svenskt konsulat inte bara skall mötas av en vakt, som knappast kan svenska och som svarar, om också kanske mycket vänligt: Sök kyrkan!

Men normalt skall denna hjälp lämnas genom våra olika konsulat, och det sker ett samarbete mellan dessa. Jag förstår den ängslan som kommer fram i herr Nilssons anförande inför tanken att vi skulle mista ytterligare sjömanskyrkor, men de uppgifter jag fått tyder knappast på att så skulle bli fallet. Sjömanskyrkan i Hamburg t.ex. står såvitt vi vet inte inför nedläggning. Det är andra frågor som är aktuella där, men kyrkan kommer säkerligen att vara kvar. Det är en fråga om ekonomiska resurser, privata och statliga. Men ett faktum är ju att vi även upprättar nya sjömanskyrkor, vilket visar att intresset både från enskilda och från myndigheterna finns.
Herr talman! Jag tackar för kompletteringarna till det lämnade svaret. Då det gäller sjömanskyrkan i Hamburg vill jag nämna att själva kyrkobyggnaden ägs av Evangeliska fosterlandsstiftelsen under det att svenska kyrkan har bedrivit verksamheten där. Vad det nu gäller'är en reparation för bortåt 1 milj.kr. som man inte anser sig ha råd med. Oro har därför uppstått på grund av osäkerheten om man skall kunna finna andra lokaler, där verksamheten kan fortsätta. Jag hoppas att utrikesministerns optimism är befogad. Jag tackar också för de vänliga orden om svenska sjömanskyrkor. Jag har besökt några sjömanskyrkor på mina resor, och jag har fått den uppfattningen att de utför ett mycket bra arbete. Jag hoppas också att det skall bli möjligt att lösa de problem som uppstår på grund av att svenska konsulat, som utför ett värdefullt arbete, inte kan ha öppet veckan runt. Vad gäller beskedet i utrikesministerns svar att man kan vända sig till konsulaten även utanför vanlig kontorstid är väl detta sant, men såvitt jag vet är det ofta så att det finns svenskt folk på konsulaten bara under kontorstid. Därför hoppas jag att problemen skall kunna lösas på något sätt, eventuellt genom att personella förstärkningar sätts in, särskilt på viktiga platser. Jag hoppas också att nedläggningen av sjömanskyrkor inte skall accelerera. Svaret från utrikesministern visar att det inte är fråga om någon stor nedläggning, men det förekommer ändå en viss nedläggningstrend. Det kan man inte komma ifrån.
Herr talman! Herr Lindahl i Hamburgsund har frågat mig hur regeringen ser på PLO:s eventuella deltagande i säkerhetsrådets debatt om Mellanöstern. Herr Wijkman har frågat hur regeringen ser på PLO:s eventuella deltagande i FN:s säkerhetsråds kommande överläggningar om Mellanösternproblemet. Jag avser besvara dessa båda frågor i ett sammanhang. Sedan frågorna framställdes har säkerhetsrådet på nytt sammanträtt, nu på begäran av regeringarna i Egypten, Libanon och Syrien, med anledning av Israels flyganfall den 2 december mot palestinska flyktingläger i Libanon. Härvid beslutade rådet att PLO skulle inbjudas att delta i debatten i denna fråga. Vid dessa båda tillfällen uttalade sig Sverige för att PLO skulle inbjudas att delta i säkerhetsrådets överläggningar. Motiven för dessa ställningstaganden är i korthet följande. En varaktig lösning på Mellersta Östern-problemet kan endast nås under medverkan av alla berörda parter. Till dessa parter hör uppenbarligen också palestinaaraberna. Enligt vår uppfattning är PLO den mest auktoritativa företrädaren för detta folk. Denna uppfattning har vi hävdat vid flera internationella möten, bl.a. under palestinadebatten vid förra årets generalförsamling. PLO måste få delta i de rådslag som gäller konflikten i Mellersta Östern. Denna vår inställning innebär inget godkännande av PLO:s politik. Som Sverige framhöll i den senaste debatten i säkerhetsrådet kan våldsspiralen i Mellanöstern upphöra först om de direkt berörda parterna avhandlar de bakomliggande problemen. En förutsättning för en utveckling mot fred är att parterna talar med varandra. Att en dialog kommer till stånd ger inga garantier för framgång, men att vägra delta i en debatt med en motpart bäddar för ett misslyckande i fredssträvandena. Detta gäller både för Israel och för det palestinska folkets företrädare. Denna debatt måste utgå från de grundläggande politiska realiteterna i området. Israels existens som stat kan icke ifrågasättas. Det palestinska folket har rätt till en egen statsbildning.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Den sista delen av det, som handlar om de grundläggande principerna att Israels existens som stat inte kan ifrågasättas och om det palestinska folkets rätt till en egen statsbildning, är vi ense om. Men tyvärr, herr talman, är det väl ungefär bara så långt som vi är överens. Det finns många frågetecken som man kan sätta i kanten på utrikesministerns svar. Jag kan börja med meningen ”Enligt vår uppfattning är PLO den mest auktoritativa företrädaren för detta folk.” Uttrycket ”den mest” tyder på att det finns flera företrädare. Det är ju egentligen ingenting annat än arabstaternas stora uppbackning av terrororganisationen PLO som säger att det är den största och mest representativa organisationen. Det har heller inte alls gjorts några ansträngningar för att söka kontakt med och få fram några företrädare för t.ex. de många araber som bor på Västbanken. Sverige har inte på något sätt strävat efter att genom FN försöka finna någon som representerar palestinaaraberna. Vidare säger utrikesministern: ”En förutsättning för en utveckling mot fred är att parterna talar med varandra.” Det är fullständigt riktigt! Men tror verkligen utrikesministern att det kan bli fråga om några vettiga samtal när PLO har ett enda stående krav — ett genomgående krav i allt PLO företar sig — nämligen Israels utplånande? Tror utrikesministern verkligen att det är möjligt att få till stånd meningsfulla samtal när PLO har den utgångspunkten? Finns det några reella möjligheter att göra det? Men ”att vägra delta i en debatt med en motpart bäddar för ett misslyckande i fredssträvandena”, säger utrikesministern sedan. Ja, så kan det vara, men är det meningsfullt att ställa upp för att försöka föra en debatt och samtal med en part som bara kräver den andra partens utplånande? Jag skulle vilja ställa några frågor till utrikesministern. Är det möjligt för Israel att inleda förhandlingar med en terrororganisation som har Israels utplånande som ett krav? Har regeringen fått några försäkringar av PLO om att PLO är berett att ge vika från sitt centrala mål, Israels utplånande? Och hur kan Sverige i FN avge en röstförklaring som uteslutande talar om palestiniernas rättigheter men inte med ett ord berör Israels rättigheter och inte heller innehåller skymten av kritik mot PLO:s mål, Israels utplånande?

Herr talman! Majoriteten av FN:s medlemmar tar numera varje tillfälle i akt att brännmärka Israel. Sionismen har i höst jämställts med rasism. Israels attacker mot södra Libanon har fördömts. Men när PLO mördar israeliska kvinnor och barn, då är det tyst i FN. När PLO spränger hotell och butiker i luften i israeliska städer, senast i Jerusalem, då är det också tyst i FN. Situationen är, herr talman, anmärkningsvärd, för att inte säga grotesk. Det senaste utslaget av diskrimineringen mot Israel är åtgärden att låta PLO delta i säkerhetsrådets överläggningar. I den frågan har Sverige dess värre spelat en avgörande roll. Sverige har som enda västland röstat för att PLO skulle inbjudas. En organisation som — det har herr Lindahl i Hamburgsund nyss konstaterat — som första punkt på sitt program "har staten Israels utplåning vill Sverige se i FN:s säkerhetsråd. En or ganisation som också främst på sitt program har terrorn, den väpnade kampen, vill Sverige utbyta synpunkter med. Till råga på allt, herr talman, röstade sedan Sverige för en resolution där Israel ensidigt stämplades, låt vara efter försök att få en mera balanserad skrivning. Motiven har nu som tidigare varit att en dialog med PLO skulle gagna freden. Vidare påstår man att PLO är det mest representativa organet för palestinaaraberna. Mina frågor blir: 1. Hur kan man gagna freden genom att föra en dialog med den som absolut inte accepterar en fredlig lösning? 2. Hur kan man säga att PLO bäst representerar palestinaaraberna? 3. Hur vill man förklara att Sverige återigen avviker i den här frågan från den övriga västvärlden? 4. Hur kan man försvara sitt stöd för en resolution där endast en part i en konflikt — i det här fallet Israel — fördöms? Regeringen har hävdat att frågan om PLO:s deltagande i säkerhetsrådet endast skall ses som en procedurfråga. Det var litet av regeringens argumentation även förra året, då PLO inbjöds till generalförsamlingen. Men det var ett för enkelt resonemang då, och det är lika enkelt nu. Låt oss anta att så vore fallet — jag delar alltså inte den uppfattningen. Bör man då inte även se till den effekt som beslutet får? Israel känner i dag stor bitterhet och har kallat hem sin ambassadör. PLO-ledningen jublar och sänder tacktelegram via olika media till den svenska regeringen. Det är ju så uppenbart för var och en att detta skulle bli följden. Men det kan väl ändå inte ha varit regeringens avsikt? Sanningen är den att Israel gång på gång lidit bittra nederlag i FN. Samtidigt har de mest extrema krafterna på arabsidan ständigt stärkts genom FN-agerandet. För denna utveckling har den svenska regeringen en definitiv skuld. Till sist: Efter den gångna veckans reaktioner på Sveriges röstning hade jag väntat mig en klarare solidaritetsförklaring för Israel i herr statsrådets svar, en förklaring där man inte bara konstaterade att regeringen stöder själva existensen av staten Israel utan med engagemang och värme uttalade just solidaritet med det judiska folkets kamp och dess arbete för demokrati. Men tyvärr fick vi i stället det vanliga, utslätade konstaterandet om de politiska realiteterna i området.
Herr talman! Vi har gång efter annan i FN och här i kammaren uttalat vår solidaritet med Israel, och vi har i FN-avgöranden, både i säkerhetsrådet och i generalförsamlingen, röstat mot försöken att isolera Israel, att förklara att sionism är rasism, osv. Den svenska regeringen behöver väl inte i varje uttalande framhäva denna solidaritet, som är en självklarhet och som alla vi i denna kammare är överens om. Varför har vi sedan ganska länge sagt att även palestinaaraberna bör vara företrädda i diskussionerna om Mellanöstern och företrädda genom PLO? Därför att det inte finns någon annan organisation som kan företräda palestinaaraberna. Vi är fullständigt medvetna om att det inte finns någon demokratiskt vald organisation som företräder pälestinaaraberna. Men det råder inget tvivel om att PLO är den organisation som har de bästa skälen att göra anspråk på ställningen som talesman. Så ser de andra arabländerna på PLO. PLO deltar i en mängd internationella fackorgan, där även västvärldens länder har röstat för att de skall delta. Dessutom är det ju numera praktiskt taget en självklarhet för västvärldens länder att betrakta PLO som den mest auktoritativa representanten för palestinaaraberna. Det uttalade bl.a. Frankrike och Italien i säkerhetsrådsdebatten. Herr talman! Frågestundens tider är så korta att man inte hinner utveckla sina synpunkter.
Herr talman! Statsrådet säger att den svenska regeringen gång på gång har försökt arbeta i FN mot isoleringen av Israel. Då har ni misslyckats. Då har ni definitivt använt felaktiga metoder. Det är ett faktum i dag att Israel är isolerat i FN. Man måste fråga: Kan över huvud taget en fredlig lösning nås? Kan vi komma särskilt långt på den vägen inom FN med dagens politiska realiteter, som innebär att hela den tredje världen — efter ett enormt tryck från arabsidan och med stöd av östblocket — konsekvent går in för att stämpla endast Israel i omröstning efter omröstning? Det kan ha funnits sakliga motiv i det enstaka fallet att stödja en resolution eller en del av en resolution. Men ser vi det hela i stort, så är utvecklingen den att man gång på gång bara har ett enda syfte — att stämpla Israel, att stärka de mer extrema arabkrafterna. Och extrema krafter är i detta sammanhang PLO. Det finns bara PLO, säger herr statsrådet, så ser de andra arabländerna det. Jag behöver kanske inte redogöra för den historiska utvecklingen. Det är ju de andra arabländerna som har bildat PLO en gång — 1964 —- för att verka som en terrororganisation mot Israel. Jag betvivlar inte att PLO har ett visst stöd i vissa flyktingläger. Men att de skulle vara de mest representativa, att de skulle tala för en majoritet av palestinaaraberna, att en majoritet av palestinaaraberna som första mål har Israels förintelse och som enda medel har den väpnade kampen — har man den inställningen, herr talman, då finns det inte mycket att diskutera om. Då går det inte att få till stånd någon dialog. Sedan säger statsrådet att västvärldens länder ser det precis på samma sätt. Det märkliga var ju att västvärldens länder i det här fallet — Frankrike och Italien — lade ned sina röster. De accepterade inte PLO:s deltagande.
Herr talman! Vi är ju eniga om Israels rätt att existera, och det är glädjande. Men det är faktiskt så att PLO kräver Israels upphörande. Det finns verkligen anledning att vid varje tillfälle påminna PLO om att vi inte kan acceptera något sådant. Vi måste varje gång förklara för denna organisation att Israels rätt att existera är ovillkorlig. Jag hoppas att statsrådet får chans att besvara frågan om han tror att det är möjligt att få i gång meningsfulla diskussioner så länge PLO styvnackat håller fast vid sitt krav att Israel skall utplånas. Det finns krafter bland palestinaaraberna, bl.a. på den ockuperade Västbanken, som är för fred, som är för en separat palestinsk stat vid sidan av Israel. Dessa krafter tystnade när PLO förra året inbjöds till FN:s generalförsamling och Sverige hade inget att anmärka då. De började komma igen litet försiktigt i höstas men har genom den senaste utvecklingen i de här frågorna återigen tystats. Varför lyckas Sverige alltid i det här fallet stödja extremisterna? Varför ville man inte i FN:s regi försöka få fram en folkomröstning som gör att man kan få representativa, demokratiskt valda representanter för palestinaaraberna? Varför har man inte gjort ett sådant försök?
Herr talman! När herr Wijkman säger att västvärldens länder inte röstar på samma sätt som Sverige vill jag erinra om att säkerhetsrådet i den första röstningen om att debattera Mellersta Östern-frågan var enhälligt, så när som på Kina och Irak, som inte deltog i omröstningen. Till denna röstning kopplades uttalandet av säkerhetsrådets president, att majoriteten i rådet var för att PLO skulle delta den 12 januari i säkerhetsrådets debatt om Mellersta Östern. Att Sverige sedan någon vecka därefter röstade för att PLO också skulle få delta i den debatt som gällde bombningarna mot palestinska byar beror bara på att vi konsekvent hävdar att varje gång som Mellanösternproblem av olika slag behandlas bör palestinaaraberna få närvara, och vi har ingen annan organisation än PLO att hänvisa till. Vi ogillar PLO:s metoder. Vi delar inte dess åsikter. Detta säger vi klart ifrån, och vår ambassadör Olof Rydbeck sade det väl så klart man kan säga det i debatten i säkerhetsrådet under den här veckan. Men vad har vi för alternativ? Vad har herr Wijkman för alternativ när det gäller att låta palestinaaraberna bli representerade? Herr Wijkman menar väl inte att det palestinaarabiska folket skall utestängas från möjligheten att yttra sig i en fråga som för palestinaaraberna är en livsfråga och där de också har hela Förenta nationerna bakom sig genom en mängd uttalanden?
Herr talman! Till för drygt ett år sedan var det otänkbart, tror jag, för de flesta människor i världen — utom i delar av arabvärlden — att PLO skulle uppträda som så att säga jämställd part i olika överläggningar. Jag upprepar att det var otänkbart. Det herr statsrådet nu säger innebär att han dödförklarar hela den tidigare politiken. Man skulle uppenbarligen ha släppt in PLO för tio år sedan och då börjat förhandla med PLO. Men hela det fredsarbete som föregick det senaste årets utveckling kan ju inte ha varit meningslöst. Vidare tycker jag att man måste ställa vissa minimikrav på PLO. För det första skall PLO acceptera Israels existens och för det andra skall PLO avstå från vålds och terrorhandlingar åtminstone under förhandlingsperioden. Men så sent som i slutet på november sprängde PLO folk i luften i Israel, och minst två gånger under den senaste månaden har man tagit livet av folk och tagit på sig ansvaret för terrordåden. Jag vill som aktuellt exempel bara återge en del av en intervju i Newsweek den 17 november, då PLO:s utrikesminister yttrade: ”Det sionistiska gettot måste förstöras. Vi har inget annat alternativ än att slåss, och ni kan förvänta er att vi trappar upp striden.” Det är en sådan organisation ni förhandlar med.
Herr talman! Nu hoppas jag verkligen att utrikesministern får chans att svara på min fråga, om han tror att det är möjligt att få i gång meningsfulla förhandlingar med en part som kräver Israels utplånande. Jag håller med om vad herr Wijkman sade här, och jag kan bara komplettera med ytterligare ett citat, nämligen av Yassir Arafat den 16 maj lär; ”Bara med geväret kan man befria Palestina. Till slut kommer den arabiska nationen att segra. Det kommer bara att finnas plats för arabisk närvaro i området, eftersom detta är en historisk sanning som ingen kan ändra på.” Det är den inställningen PLO har. Är det inte dags för Sverige att kräva att PLO ändrar denna inställning?
Herr talman! Ja, men detta har ju Sverige krävt, och detta är vi fullständigt eniga om. Vi ställer krav på PLO. Det måste vi göra — vi delar inte PLO:s åsikter och vi fördömer PLO:s våldsmetoder. Men för att få fred inom området måste man ju ändå försöka diskutera, och här gäller det inte en diskussion direkt mellan PLO och Israel utan en diskussion inom Förenta nationerna. Det är den enda väg man kan gå. När man ställer krav på PLO måste man också ställa krav på Israel. Den senaste diskussionen i säkerhetsrådet gällde de bombningar med moderna flygplan mot palestinska byar, vid vilka hundratals människor skadades eller omkom. Även detta måste man ta in i bilden. Man kan inte ställa krav bara åt ena hållet.
Herr talman! Det är ingen som har krävt det heller. Men genom att underlåta att driva de ursprungliga kraven tillräckligt hårt, alltså att PLO accepterar Israels existens och förhandlar i stället för att använda terrorvapen, har man ju nu givit bara den ena sidan en propagandaseger. Och, herr talman och herr statsråd, det är väl en ganska märklig dialog som nu förs och kommer att föras. PLO deltar i diskussionen, Israel är inte med. Men Israel är en statsbildning, representativ för det judiska folket — PLO är extremistorganisationen, representativ för endast delar av palestinaaraberna. Regeringen sade förra året i denna kammare, både statsministern och utrikesministern, att vi hoppas att vi genom en dialog med PLO, bl.a. i FN, skall få en uppmjukning av dess attityd. Tycker utrikesminister Andersson nu, ett år efteråt, att detta har skett? Har man fått en uppmjukning i attityden? Har man sett att PLO nu börjar använda sig av andra medel och att den organisationen nu i första hand accepterar förhandlingar?
Herr talman! Vi är eniga om att fördöma PLO:s metoder, sade statsrådet. Ja, det är mycket glädjande. Jag antar att vi också är eniga om att fördöma PLO:s mål. Nu blir jag ovanligt tjatig i dag, men jag tänker hålla på till dess jag får ett svar: Tror utrikesministern att det är möjligt för Israel att föra en vettig dialog med PLO, alltså med en part som kräver Israels utplånande?
Herr talman! Den israeliske premiärministern säger, att även om PLO ändrar sig och erkänner Israels existens, så kommer Israel att vägra att förhandla med PLO. Jag tror inte att Israel har fäst sig särskilt mycket vid vad PLO säger eller vilka stadgar PLO har, utan det är handlingarna som räknas. Och det pågår ett krig i området. Det är det kriget Sverige vill medverka till att försöka få ett slut på. Och då föredrar vi att förorda förhandlingar, samtal och resonemang via förmedlare, antingen det nu är Kissinger eller FN. Det är den enda vägen. Det andra alternativet är krig. Och vi föredrar förhandlingar framför krig.
Herr talman! Det är väl en alltför enkel framställning att säga, att alternativet till den väg som den svenska regeringen företräder i FN är krig. Då finns det tydligen här inga mellanlägen. Om inte PLO får delta i FN-arbetet, säkerhetsrådet och generalförsamlingen, så blir det krig, menar utrikesministern. Men jag vill påstå att det som har skett i FN under denna höst har försvårat möjligheterna att — i varje fall inom FN:s ram -— få till stånd en verklig dialog om fred och att uppmjuka ståndpunkterna, ty nu har den ena parten, Israel, systematiskt isolerats. Nr 42 Den andra parten, vars metoder och politiska mål vi dessutom inte gillar Torsdagen den —- det har utrikesministern gång på gång understrukit — har ensidigt fått 11 december 1975 propagandastöd. Vi kommer väl nu inte längre i debatten. Vi har skilda uppfattningar Om eventuellt om hur man bäst gynnar freden i området. Eftersom tiden är knapp deltagande av PLO skall jag därför sluta med att bara säga, att jag har ställt många frågor i FN-debatt men ännu inte fått något svar på varför Sverige, mot Frankrike och Italien, mälde sig ut när det gällde den avgörande frågan och gav PLO rätt att delta i den gångna veckans debatt.
Herr talman! Jag tycker det kan vara rimligt att kräva att båda parter skall delta i en förhandling. Men minimivillkoret är ju att man kan acceptera varandras existens. Gör man inte det är förhandlingar fullständigt meningslösa. Enligt min mening är det orimligt att begära att Israel skall gå till förhandlingar med en part som bara har ett mål: Israels utplånande. Och jag har faktiskt ännu inte fått något svar på den fråga som jag ställt till utrikesministern.
Herr talman! Vi kan väl vara överens om att båda parter måste ändra sig. Jag vill svara på herr Wijkmans senaste fråga om varför Sverige röstade men andra väststater lade ned sin röst. Sverige ingick i den majoritet i säkerhetsrådet som var för att PLO skulle få delta i debatten den 12 januari. När vi intog den ståndpunkten spelade vår röst ingen roll; den avgjorde inte frågan. Skulle vi sedan vid nästa avgörande ändra oss därför att vår röst plötsligt var avgörande? Nej, herr Wijkman, det skulle icke överensstämma med svensk utrikespolitik att vingla fram på det sättet.
Herr talman! Jag hade varit tacksammast om regeringen hade röstat mot PLO när det gäller både januaridebatten och decemberdebatten. Där råder väl ingen tvekan, hoppas jag. Sedan kan man ha olika förklaringar till Frankrikes och Italiens agerande — den saken har jag inte försökt penetrera. Men faktum är att Sverige i den här uppmärksammade affären i hela världen har skyltat som det enda västland som röstat för PLO. Om vi bortser från själva sakfrågan tycker jag att detta är ganska betänkligt ur allmän imagesynpunkt när det gäller Sveriges utrikespolitiska anseende.
Herr talman! Herr Hernelius har frågat mig om vilka åtgärder som planeras från svensk sida i samband med 200-årsminnet av Förenta staternas självständighetsförklaring under nästa år. Den 4 juli firar Förenta staterna 200-årsjubileet av sin självständighet. Den amerikanska regeringen har inbjudit stater, med vilka landet har förbindelser, att delta i jubileet. Jag anser det lämpligt att Sverige uppmärksammar detta jubileum.

Över huvud har vi velat markera och stödja mångsidigheten inom främst det vetenskapliga området. Det kan gälla historia och det kan gälla så aktuella frågor inom samhällsområdet som arbetsmiljö och skydd mot hälsorisker i denna. För att stimulera utbytet förbereder stat och näringsliv påfyllning av den s.k. Kennedyfonden. Regeringen avser att återkomma härtill i annat sammanhang. Vad som sålunda från svensk sida planeras under Amerikas jubileumsår är snarare en serie åtgärder än högtidliga engångsmanifestationer.

Herr talman! Det finns många skäl till att Sverige värdigt och mångsidigt firar 200-årsjubileet nästa år av den amerikanska författningen. Ett skäl är samhörigheten mellan de båda folken, som tar sig uttryck i att kanske tio miljoner amerikaner på ett eller annat sätt räknar svenskt ursprung, ett förhållande som medfört att någon eller några av Sveriges största städer vad beträffar befolkningen ligger i Förenta staterna. Det finns de historiska, traditionella skälen som belyses av att Sverige var det första land som erkände den nya republiken och av att Sverige år 1783 var det tredje landet i världen som slöt handels och vänskapsavtal med samma republik. Det finns det kulturella utbytet från 1800-talet och vidare det amerikanska inflytandet på vår debatt i samhällsfrågor och andra frågor, där Fredrika Bremer som bekant gjorde ett pionjärarbete med sin reseskildring. Det finns också kontakterna i det nutida amerikanska samhället, bl.a. med den amerikanska vetenskapen och tekniken på områden där Amerika står främst i världen. Inte nog med att man står främst, särskilt i fråga om naturvetenskapen, man har också en öppenhet som gör att man delar med sig av sina resultat praktiskt taget till var och en som vill komma dit för att lära. Under sådana omständigheter, herr talman, är det inte bara som utrikesministern sade — jag tackar för svaret — lämpligt att Sverige deltar, utan det är också självklart att så skulle vara fallet på ett värdigt sätt. Den lista som utrikesministern läste upp är onekligen mångsidig och ger många infallsvinklar. Jag skulle ändå vilja fråga utrikesministern om han inte borde komplettera förberedelsearbetet med att tillse att detsamma kommer i händerna på en kommitté, en beredning eller ett arbetsutskott, vilket han nu äljer, som inrymmer i sig representanter för det svenska moderna samhället: organisationer, frikyrkorörelser, fackliga organisationer etc. som på så vis i Sverige kan bidra med den kännedom och de kontakter som utrikesministern själv talar om. Jag skulle också vilja uttrycka min glädje över meddelandet om Kennedyfonden men tillägga att det självfallet måste bli en kontinuerlig påspädning av denna fond, så att den inte blir en engångsföreteelse utan något som kan ha verkan för generationer framåt och för utbyte mellan länderna. Min fråga är alltså: Behöver inte utrikesministern en kommitté, en beredning eller ett arbetsutskott som står för detta arbete i fortsättningen?
Herr talman! Arbetet tillgår sedan ett år tillbaka på det sättet att utrikesdepartementet, som har en särskild arbetsgrupp som sköter detta —- ambassadör Tallroth leder arbetet —, sammankallar representanter för de svenska folkrörelserna och näringslivet och med dem diskuterar olika åtgärder. Det har inte direkt bildats någon kommitté, utan det är sammanträden som hålls. Någon s.k. nationalkommitté för firandet osv. har inte tillsatts, men det här samarbetet går så långt jag förstår utmärkt. Det är ett mycket omfattande program man försöker att få verkställt under året. Redan nu pågår sådan verksamhet. F. n. är Stockholms filharmoniska orkester i Amerika, och det anser vi ingår i jubileumsfirandet. Det har beviljats anslag med anledning av detta. Vi anser att den metod som vi använder är lämplig.
Herr talman! Min tanke var inte att det enbart skulle vara en nationalkommitté — sådana har åtskilliga länder inrättat, men det kanske inte vi behöver göra — utan någon beredning eller fastare form för kontakter bakåt för utrikesdepartementet i dess arbete i denna fråga. Jag undrar om inte sådant skulle ge litet form och fasthet åt arbetet och bidra till en ökad kännedom om detsamma inte minst i Sverige. Jag vill också tillägga att det finns många uppslag man kan pröva i sammanhanget. Åtskilliga gånger har ju sagts att Sverige skulle anslå ett antal bokgåvor, ställa böcker till förfogande för universitet och högskolor i Förenta staterna för att ge en bild av det svenska moderna samhället och på så sätt öka kontakterna. Låt mig fråga herr utrikesministern än en gång, om han inte vill fundera över denna fråga beträffande en beredning, en kommitté, ett arbetsutskott eller vad man nu kallar det.
Herr talman! När vi för något år sedan tog itu med den här frågan var beslutet att vi icke skulle skapa en nationalkommitté utan att utrikesdepartementet skulle hålla i det hela och samarbeta med folkrörelserna på det sätt som skedde när vi första gången i början på detta år sammankallade representanter för organisationer, kyrka, fackföreningsrörelse, näringsliv osv. Vad jag kan se är vi nu så långt framme i förberedelserna att det inte finns någon anledning att ändra den arbetsformen.

Herr talman! Herr Hagberg i Borlänge har - mot bakgrund av pressuppgifter om att Stora Kopparberg skulle ha anslagit medel ur arbetsmiljöfonden för att bygga fritidshus för vissa tjänstemän — frågat chefen för arbetsmarknadsdepartementet om han anser det riktigt att miljöfondspengarna får en sådan användning och om han vill stödja en lagändring, så att det blir den lokala fackföreningen och skyddsombuden som får avgöra pengarnas användning. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Ett villkor för att ett företag skall kunna utnyttja medel ur arbetsmiljöfonden är att ansökningen har tillstyrkts av flertalet av arbetstagarsidans ledamöter i skyddskommittén eller företagsnämnden. De anställda har således ett avgörande inflytande på miljöfondernas använd Hur fördelningen av miljöfondens medel sker mellan olika arbetsställen i de större företagen varierar. Det vanligaste är att överenskommelse därom träffas i ett centralt organ med representanter för de anställda, t.ex. en central skyddskommitté eller företagsnämnd. Därefter behandlas de enskilda investeringsobjekten i den lokala kommitté eller nämnd som närmast är berörd av investeringen. I tillståndsärendena krävs också som regel att de anställdas representanter på det lokala planet skall ha yttrat sig. Jag har inhämtat att det ärende som herr Hagberg åsyftar har handlagts hos arbetsmarknadsstyrelsen. Ur bolagets arbetsmiljöfond — som totalt uppgår till 70 milj.kr. — har ett belopp på 240 000 kr. anslagits för uppförande av två fritidsstugor i Sälenfjällen. De anställda har haft del i beslutet genom representanter på såväl det centrala som det lokala planet. Det finns enligt min mening inte någon anledning att aktualisera lagändring av det slag som herr Hagberg föreslagit.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. De anställda vid Stora Kopparberg anser det moraliskt förkastligt att bygga fritidsstugor i fjällen för pengar ur arbetsmiljöfonden, eftersom det finns viktiga arbetsmiljöåtgärder att vidta inom industrin. Så säger de fackliga företrädarna vid en av de stora enheterna, nämligen Kvarnsvedens pappersbruk. Stora Kopparberg har avsatt 70 milj.kr. till arbetsmiljöfonden. Fullt berättigade krav på förbättringar av arbetsmiljön har avvisats på grund av att man har nått något slags tak i och med denna fond. När man då samtidigt ser hur lättsinnigt en del av pengarna ur denna fond används, blir förbittringen naturligtvis stor. Inom ett så stort bolag som Stora Kopparberg är meningen hos de arbetarrepresentanter som får vara med och handlägga dessa frågor och diskutera medlens användning att de inte har så mycket att säga till om beträffande fördelningen. Bolagets experter har initiativet. Arbetarrepresentanterna, bl.a. från Kvarnsvedens pappersbruk, säger att de har blivit överspelade i denna fråga. De har angelägna arbetsmiljöprojekt att ta till. När sedan en liten del inom samma bolag, huvudkontoret, kan begagna medel på detta lättsinniga sätt, blir det naturligtvis en reaktion som väl kan förstås. Man frågar sig: Har de anställda inom den egentliga industrin någon möjlighet att fördela medlen inom ett så stort bolag? Det har de naturligtvis inte, eftersom man inom en sådan liten enhet som huvudkontoret utgör kan ta pengar till en sådan här verksamhet. Jag beklagar givetvis att finansministern inte anser det angeläget att vidta några åtgärder. Det innebär osäkerhet att man kan göra så inom stora bolag att man, fastän det samtidigt finns angelägna projekt på andra håll, fördelar och använder pengarna på ett sätt som måste anses moraliskt förkastligt. Det skulle då vara en säkerhetsåtgärd att de anställda fick avgörande inflytande över fondernas användning. På så sätt skulle arbetstagarrepresentanterna i hela koncernen — och därmed arbetarna i den egentliga industrin — kunna fördela pengarna. Inte bara jag utan också de som arbetar inom den egentliga industrin fondsmedel och som behöver arbetsmiljöförbättringar beklagar att finansministern inte vill vidta några åtgärder för att förhindra att fonderna används till mindre angelägna ändamål och för att tillförsäkra arbetarrepresentanterna det inflytande som de skall ha.
Herr talman! Jag förstår över huvud taget inte herr Hagbergs inlägg. Det är klart och definitivt utsagt att de anställda har att suveränt avgöra hur miljöfondernas pengar skall användas. Det släpps inte en krona ur dessa fonder med mindre än att det föreligger ett protokoll där de anställda genom sina valda representanter har sagt att de accepterar att pengarna används så eller så — vilket ändamål det än må vara. Har man lagt avgörandet hos de anställda, så är det min bestämda uppfattning att finansministern inte skall korrigera de anställdas egna uppfattningar och ställningstaganden. Det vore ju meningslöst att lägga en rättighet och ett ansvar hos de anställda, om finansministern i de enskilda fallen skulle kunna korrigera besluten. Man kan ha vilken uppfattning som helst om värdet av ett par semesterstugor i fjällen, men har personalens företrädare sagt att de är inställda på att av fondens 70 miljoner skall 240 000 kr. användas för att bygga sådana stugor avsedda att utnyttjas av de anställda, så skall självfallet den ståndpunkten respekteras. Om en del av de anställda är missnöjda med vad deras representanter har beslutat, så skall de missnöjda gå till sina representanter och inte ha herr Hagberg som skickebud i riksdagen. Grunderna är alldeles klara. Det är de anställda som avgör.
Herr talman! Finansministern tar till brösttoner och menar att jag inte borde ta upp den här saken, men nu råkar jag vara anställd i bolaget i fråga. Det här är inte så väldigt enkelt. Jag har ställt frågan om inte de anställda kunde ha hela avgörandet när det gäller arbetsmiljöfondernas användning just därför att bolaget tar initiativet när pengarna skall fördelas. Vid fördelningen av de 70 miljonerna avsattes 10 miljoner till en felräkningspott, och de som arbetar inom stålsektorn och skogssektorn trodde att dessa 10 miljoner fanns i reserv. När de sedan begärde redovisning sades det att en del av dessa pengar gått till stugor i fjällen. Är det ett tillfredsställande sätt att fördela arbetsmiljöfondens pengar, att det finns sådana här vattentäta skott och att de som arbetar inom skogssektorn inte får veta vart de s.k. felräkningspengarna gått förrän det begärs en redovisning? Det är sådant som gör att förhållandena måste ändras. Bolaget skall inte kunna ta sig avgörande inflytande över pengarna genom sina olika initiativ. Bara en liten del av bolagets anställda, nämligen de som arbetar vid huvudkontoret, har tillstyrkt stugprojektet. Ingen från skogssektorn och ingen från stålsektorn har gjort det. Därför frågar jag: Är detta ett tillfredsställande sätt att använda arbetsmiljöfondspengar?
Herr talman! Enligt de uppgifter som jag har fått och som jag har skrivit mitt svar på har personalrepresentanterna på såväl det centrala som det lokala planet accepterat fördelningen. Jag står fast vid vad jag sade förut: Om några är missnöjda, har de att vända sig till sina representanter. Det må vara att företaget tar initiativ till hur pengarna skall fördelas, men det är de anställda som säger ja eller nej. I det här fallet har de accepterat initiativet.
Herr talman! Jag vill underrätta finansministern om att den förtroendeman inom Kvarnsvedens pappersbruk som tycker det är moraliskt förkastligt att använda pengarna på det viset tillhör skogssektorn och har deltagit i dessa sammanträden, men då inte vetat om att man använt pengarna till stugor i fjällen. Det är just detta som är ytterst beklagligt. Det måste finnas något fel i den handläggning som sker när det gäller arbetsmiljöfondens pengar. Man kanske måste ändra på handläggningen för att säkerställa att förtroendemän som finns med i dessa nämnder har en fullständig kontroll över hur pengarna används.
Herr talman! Herr Måbrink har frågat vad jag anser om följderna i ekonomiska och andra avseenden av de konstaterade konstruktionsfelen hos flygplanet Viggen. Med hänsyn till att undersökningarna om orsaker till och konsekvenser av de inträffade flygplanshaverierna inte slutförts är det inte möjligt för mig att nu göra den av herr Måbrink önskade bedömningen.
Herr talman! Jag tackar först försvarsministern för svaret, som ju inte blev något svar, på herr Måbrinks fråga. Då herr Måbrink är förhindrad att nu ta emot svaret, har vi överenskommit att jag skall göra det i hans ställe. Det är självfallet inte vare sig möjligt eller ens lämpligt att inom ramen för en fråga ta upp en debatt om den svenska produktionen av försvarsmateriel och förutsättningarna för att upprätthålla en sådan produktion Om följderna av konstruktionsfel hos flygplanet Viggen värnpliktigas privatbilar till motorvärmaruttag på förbanden i framtiden: Jag vill emellertid med anledning av de inträffade händelserna med Viggenplanen kort beröra de frågor som vanligt skattebetalande folk ställer sig. Det står väl helt klart att vi också i vårt lilla, men högt industriellt utvecklande land har en miniatyr av stormaktens militärindustriella komplex. Detta komplexa förhållande gäller på ett alldeles särskilt sätt just i fråga om produktion av militära flygplan. Det området har också särskilt intresse för den skattebetalande allmänheten genom de oerhörda kostnader det slukar. Från vpk-håll har vi kritiserat hela uppläggningen av Viggenprojektet och ifrågasatt om det kunde te sig vettigt för ett så litet land som Sverige. Två tredjedelar av planens beståndsdelar är importerade, vilket innebär ett betydande utlandsberoende även om sammansättningen sker inom landet. Kostnaden per producerat plan blir också mycket hög. Enligt Aftonbladet kostar varje Viggenplan 23 miljoner. Den summan skulle räcka till driften av 1 150 daghemsplatser för barn i ett år, till fritidshemsplatser för 2 300 barn under ett år eller till 11,5 miljoner skolfrukostar. Det är förklarligt om människorna frågar sig om vi verkligen måste ha så dyra militära flygplan. Det lär också enligt en nästan ett år gammal statistik kosta 5 560 kr. i timmen att flyga ett sådant plan. En annan fråga som folk ställer sig är om inte alltför mycket av de trots allt nödvändiga militära anslagen dras från andra försvarsgrenar som har betydelse för ett uthålligt motstånd om landet skulle invaderas. Det torde väl nu stå ganska klart att det inte blir möjligt med någon fortsättning med än mer avancerade svenskbyggda flygplan efter Viggen. Från vpk-ledamöter har tidigare under åren väckts frågan om en omställning av försvarsmaterialindustrin till civil produktion. Jag frågar nu igen försvarsministern om det inte är hög tid att börja planera för civila sysselsättningar för de anställda inom den svenska flygindustrin med inriktningen att det avancerade tekniska kunnandet inom denna industri tillvaratas?
151, och anförde: Herr talman! Herr Stridsman har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder som gör det möjligt för värnpliktiga vid i första hand Norrlandsförbanden att ansluta sina privata bilar till eluttag för motorvärmare. Byggnadsstyrelsen utreder för närvarande frågan om avgiftsbeläggning av bilplatser vid statliga arbetsplatser. Utredningen kommer även att beröra de värnpliktigas behov av biluppställningsplatser med eluttag för motorvärmare. Överbefälhavaren har på uppdrag av regeringen under de två senaste vintrarna bedrivit försök med batterikärror inom de norra militärområdena för att vintertid hjälpa de värnpliktiga som på grund av kyla har svårigheter att starta sina fordon. Försöken som har givit positiva resultat kommer att fortsätta även denna vinter. I avvaktan på utvärderingen av pågående försök och slutförande av byggnadsstyrelsens utredning är jag inte beredd att vidta några ytterligare åtgärder.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret. Min fråga är ställd mot bakgrund av de svårigheter som möter de värnpliktiga när de vintertid inte kan ansluta sina bilar till motorvärmare. Störst är dessa svårigheter vid förbanden i övre Norrland. Jag kan exempelvis nämna att man vid Luleå luftvärnsregemente, Lv 7, har en ny parkeringsplats för de värnpliktiga som är förberedd för motorvärmaruttag bl.a. genom att rörledningar för kabeldragning anbringats under asfaltbeläggningen. Men längre än så har man inte kommit. Pengar saknas nämligen för att få kabeldragningen utförd. Det innebär att de värnpliktiga får sätta sig i kalla bilar med de risker det kan innebära från bl.a. hälsosynpunkt. Nu säger statsrådet i sitt svar att den försöksverksamhet med batterikärror som pågår inom de norra militärområdena har gett positiva resultat, och det är bara att hälsa med tillfredsställelse. Det enda man skulle kunna beklaga i svaret är att försöket inte kan utökas till att omfatta exempelvis Lv 7, som nu väntar på att få möjlighet till motoruppvärmning. Jag hoppas i alla fall, när jag än en gång tackar för svaret, att den utvärdering som skall göras går snabbt så att samtliga förband framför allt i övre Norrland får sådan möjlighet.
Herr talman! Jag vill bara lämna en kort upplysning. Sedan denna fråga aktualiserades har vi allesamman blivit medvetna om nödvändigheten av att spara på elenergi. Att skaffa motorvärmare till alla värnpliktiga är mycket kostsamt. Investeringarna per plats går ungefär till 800 kr. bara för uttagen. Men vi får räkna med att det för de norra militärområdena rör sig om kostnader på mellan en halv och en miljon om året för uppvärmningen. I ett läge där vi vill spara anser jag att vi skall vara mycket återhållsamma och vänta med att ta ställning i denna fråga tills vi får klart besked.
Herr talman! Man gör ju mycket för de värnpliktiga på alla områden, men i övre Norrland har de värnpliktiga t.ex. inte stor möjlighet att anlita allmänna kommunikationsmedel för att resa hem över veckosluten. Därför tror jag det är viktigt att bereda dem som t.ex. gruppvis åker hem med privata bilar möjlighet att ansluta dessa till motorvärmare vid de olika förbanden.
Herr talman! De värnpliktiga får hjälp så att bilarna kommer i gång genom att det tillhandahålles batterikärror. I nedre Norrland var det 60 värnpliktiga som utnyttjade den möjligheten under det senaste året, men det var kanske en ovanligt mild vinter. De värnpliktigas möjligheter att komma hem över veckosluten är sålunda på intet sätt begränsade utan de får hjälp och service. Frågan är bara: Skall vi besluta om en så energislukande åtgärd som den som här aktualiserats av herr Stridsman? Jag är tveksam till det.